Fru talman! Först bara några ord om regionalpolitiken, som har berörts av ett flertal talare i den här debatten. Låt mig först för att spara tid instämma i de synpunkter som herr Börjesson i Falköping tidigare anförde när det gäller länsfrågorna. Jag vill bara tillägga att vi skaraborgare ibland känner oss en aning besvikna över att ständigt på olika områden bli förbigångna av myndigheterna när det gäller satsningar på vårt län. Skaraborgs län har förmånen att vara en både geografiskt och befolkningsmässigt väl sammansatt enhet med ett flertal medelstora tätorter med Skövde som centrum. Men vi saknar en storstadsmetropol som en del andra regioner har men som man i dag i stor utsträckning vill komma ifrån. Skövde har såväl i länsplanen som i den regionalplan som riksdagen antog i höstas utsetts till primärt centrum men är som sådant det enda i landet som inte fått någon utlokaliserad statlig verksamhet eller högre utbildning, som vi så länge arbetat för att få till länet. Vi tycks ligga på fel sida om både Vättern och Vänern. Skövde har i dag en befolkning på 45 000 invånare, men avstånden till angränsande tätorter är ganska små. Inom tre mils radie bor 120 000 människor och inom fyra mils radie ca 170 000. Avstånden är åtminstone tidsmässigt mindre än i många av våra storstäder. Länet har varit och kommer också i fortsättningen att bli ett betydande jordbrukslän, och som sådant har det fått vidkännas samma strukturomvandling som andra liknande län. Antalet sysselsatta inom jordbruket har under en femårsperiod minskat från 24 000 till 16 000. Men tack vare vårt näringsliv — decentraliserat, aktivt och framåtsyftande — har nya arbetstillfällen skapats. För oss i länet verkar det ibland som om detta vore till nackdel, eftersom vi inte fått del av de lokaliseringar som andra län begåvats med. Fru talman! Efter detta lilla konstaterande vill jag gå över till det ämnesområde som vi nu debatterar. Jag vill då inledningsvis framföra några synpunkter på frågan om moms på livsmedel. Det saknas inte kritik mot jordbruket för att priserna på livsmedel stiger. Mera sällan klargörs det att de senaste årens prisstegringar i allt väsentligt orsakats av inflationen, alltså av regeringens ekonomiska politik. Enligt jordbruksavtalet skall jordbrukarna ha kompensation i efterhand för de kostnader inflationen medför. Jordbrukarna kan inte under löpande avtalsperiod tillgodogöra sig de möjligheter som marknaden erbjuder i form av prishöjningar och löneglidningar. Inflationsregeln ger således kompensation för att jordbrukarna förbundit sig att hålla vissa priser under en treårsperiod. När avtalet ingicks ansåg man det utgöra ett viktigt led i strävandena att uppnå prisstabilitet. Men hur har det gått? Priserna på dagligvaror har stigit — dock inte mer i vårt land än i andra jämförbara länder, något som finansministern också påpekar i årets finansplan. Orsaken till prisstegringarna är alltså inflationen — inte kostnadsökningar inom jordbruket. Skulden till prisstegringarna ligger följaktligen hos regeringen och inte hos jordbrukarna. Det kanske därför klingar litet illa, inte bara i jordbrukarnas öron, när man på en del håll anser att det inte bör träffas fler treårsavtal och inte heller något mer avtal om en inflationsregel. Till detta kan bara sägas att det för jordbrukarnas del inte är avgörande att de får fleråriga avtal. Huvudsaken är att avtalen ger innehåll åt riksdagens principbeslut att jordbrukarna skall kunna känna samma garanti för ekonomisk och social trygghet som andra näringar erbjuder. En inflationsregel är inte heller nödvändig om statsmakterna kan garantera ett stabilt penningvärde. Finansministern går in med en prognos på fem procents höjning av konsumentpriserna under nästa år. Även i övrigt tycks regeringen vilja föra en fortsatt inflationspolitik. Under sådana förhållanden kan jordbrukarna inte gärna förmenas att kräva en garanti mot denna inflation. Av de senaste årens höjning av priserna på livsmedel, 3 miljarder, har distribution och förädling tagit lejonparten. Dessutom har momsen tagit 1,1 miljard. En mindre del — knappt hälften — av momsen eller 400 miljoner har tillfallit jordbrukarna-producenterna. Detta bör kanske konsumenterna få reda på. Fru talman! Jag har velat framhålla detta för att göra klart att vi bör gå in för en differentierad moms. Ju högre livsmedelspriser vi får desto orimligare ter det sig att finansministern varje gång det blir fråga om en höjning skall plussa på ytterligare. Vårt förslag att slopa momsen på mjölk och grädde för att skydda konsumenterna mot regeringens inflationsoch skattepolitik är därför, som vi ser det, en bättre väg för framtiden än att höja skatten på andra produkter. Så till rationaliseringspolitiken. Fortfarande gäller den principen att stöd skall utgå endast till s.k. fullständiga jordbruk. Vissa avsteg har visserligen gjorts i fråga om mjölkproduktion, men principen består fortfarande. Är det något som de senaste åren lärt oss, så är det att vi inte skall utdöma de mindre jordbruken — familjejordbruken, deltidsjordbruken och de kombinerade jordoch skogsbruken. Deltidsjordbruken utgör en stabiliserande del av det svenska jordbruket. Småjordbruken måste också tillmätas betydelse från sysselsättningssynpunkt, framför allt i ett perspektiv där fortsatt hög arbetslöshet inte kan uteslutas. Enligt vår mening utgör deltidsjordbruken samt de kombinerade jordoch skogsbruken en för svenska förhållanden väl lämpad form för det framtida lantbruket. Det är därför viktigt att de kommer i åtnjutande av ett ökat jordbrukspolitiskt stöd. Genom riksdagens regionalpolitiska beslut 1972 att öka stödet till basnäringarna jordoch skogsbruk kan en förbättring väntas för dessa jordbruk inom stödområdet. Enligt vår mening är det dock nödvändigt att se dessa jordbruksproblem också i ett större sammanhang. Rationaliseringsstödet i allmänhet bör sålunda ges en bredare och mera generös tillämpning. Detta gäller även efter riksdagens beslut om stöd till begränsat utvecklingsbara jordbruk. Vår linje är därför att man på ett bättre sätt än för närvarande måste underlätta för dessa jordbruk att inte bara överleva utan att också få en framtid. Förra året aktualiserades på allvar möjligheterna att övergå till en s.k. lågprislinje. Vi föredrar att kalla den för skattelinjen, eftersom den skulle innebära att vi betalade en betydande del av livsmedelsutgifterna via skattsedeln. Man räknar i dagsläget med att en övergång till skattefinansiering av livsmedel skulle kosta 3—4 miljarder kronor. Dessa pengar skulle vi alltså behöva höja skatten med. Jag har svårt att tro att någon i regeringen umgås med planer på att höja skatterna med dessa belopp. Det bör vara uteslutet att lägga nya och ökade bördor på företagen. Det bör vara lika uteslutet att höja skatterna för de enskilda människorna, som redan nu dignar under skattetrycket. Bara mot den här skattebakgrunden förefaller skattelinjen vara endast ett teoretiskt problem. Man skall också ha klart för sig att andra länder i Västeuropa i stort sett håller fast vid prislinjen. Vidare måste man ha klart för sig att skattelinjen medför negativa konsekvenser för hela det svenska jordbruket och samtidigt då för landsbygden. Skall vi här i Sverige även fortsättningsvis sträva efter att behålla en levande landsbygd, vilket är önskvärt bl.a. från miljöoch landskapsvårdssynpunkt, är det nödvändigt att vi håller fast vid prislinjen även i framtiden. Vi kan för övrigt inte klara det svenska samhällets ekonomiska problem genom att gå in för en invecklad och kostsam — och allt övergripande — subventionering av obehagliga kostnader, som alla har sin grund i en felaktig ekonomisk politik, i en inflationspolitik. Detta, fru talman, var några synpunkter på en del av de problem som svenskt jordbruk i dag brottas med. Jag har inte berört lönsamhetsproblemet, som jordbruket delvis har gemensamt med annan mindre företagsamhet. Jag har inte heller tagit upp kapitalförsörjningen, som tidigare berörts av herr Krönmark, vars synpunkter jag delar, På den korta tiden går det inte att svepa över ett alltför stort fält, och jag har därför gjort dessa begränsningar.

Näringen står nämligen inför rekryteringsproblem. Dessa kan inte lösas, om vi för en negativ jordbrukspolitik.

Fru talman! Att få till stånd en saklig jordbruksdebatt i detta land har alltid varit besvärligt.

Här har förut nämnts Byggnadsarbetareförbundets ordförande Knut Johanssons litania i tidningen Byggnadsarbetaren häromdagen. Jag vill helt instämma i vad herr Kristiansson i Harplinge här har sagt. Jag tycker det är svagt av Knut Johansson att han inte är med här i kväll, när han verkar så intresserad av jordbruk. Han visste ju att vi under en särskild rubrik på talarlistan skulle ta upp jordbruksproblemen. Utöver vad herr Kristiansson sagt vill jag bara säga följande, Vi har i dag en inte obetydlig arbetslöshet inom byggnadsfacket, men därför är det väl ingen som är beredd att skriva nedlåtande om den yrkesgrupp som är verksam i en för tillfället något mättad byggnadsmarknad. Det kommer naturligtvis att reda upp sig med arbete även för denna grupp. Men det är inte bara tidningen Byggnadsarbetaren utan också andra tidningar som i dessa dagar agerar i jordbruksfrågan.

Vidare anfördes exempel från USA och Canada, Medan man i Sverige lade 20 procent av den totala privata konsumtionen på livsmedel var andelen i USA och Canada 18,3 respektive 19,3 procent. Det tyckte skribenten i TCO-tidningen var en avsevärd variation — det finns tydligen olika värderingar när man använder ordet avsevärd. Men det finns för den delen även borgerliga tidningar som kallar utlösningen av inflationsregeln för statsbidrag till bönderna. Sanningen är emellertid att vi har en kraftig kostnadsstegring här i landet — herr Leuchovius har nämnt detta — och den fördyrar inte minst produktionsleden inom jordbruket. Det måste helt naturligt även slå ut på färdigproducerade livsmedel, men vi bör väl vara så upplysta i detta land att vi vet att alla leden i livsmedelsframställningen bidrar till prisstegringen. Jag läste häromdagen en rapport från Jordbrukets utredningsinstitut, där man framhöll följande: Utgår man från 1966—1967 som bas för priserna, har kostnadsökningen för jordbruksbaserade livsmedel fram till och med 1971 varit ca 3 miljarder kronor. Det låter mycket, men vi skall här se fördelningen. Jordbruket fick 400 miljoner kronor. Momsen tog 1,1 miljard, förädlingsled och distribution tog resten, ca 1,6 miljarder. Här ser vi proportionerna. Så har vi då de som talar om världsmarknadspriset på livsmedel och vilkas slutargumentering blir att vi skulle importera mera. För det första är det ett känt faktum att världsmarknadspriset inte är något spikat pris. Det är ett pris som kommit till av flertalet fall överskottskvantiteter från olika länder. Priset är fluktuerande, och skulle vi bli beroende av ett relativt stort importbehov, så var säker på att säljarländerna skulle utnyttja tillfället på ett för svenska konsumenter ofördelaktigt sätt. Om vi ser på världsmarknadspriset från oktober 1971 till oktober 1972 har det stigit med 11,3 procent. Här har höjningen speciellt gällt socker och spannmål. Men jag vill naturligtvis inte på något vis argumentera som om vinden i detta land blåser mot jordbruket. Det gäller visst inte den överväldigande delen av det svenska folket, för den har förståelse och har i stället en positiv inställning. Genom en fortgående snabb rationalisering och effektivisering har antalet sysselsatta inom jordbruket reducerats till omkring 4—5 procent av den yrkesverksamma befolkningen. Denna siffra ger emellertid inte en rättvisande bild av jordbrukets betydelse för vårt land, vare sig från samhällsekonomiska eller andra synpunkter. Det är också någonting som Axel Kristiansson har nämnt. Man torde kunna räkna med 15 å 20 procent av de yrkesverksamma som på ett eller annat sätt är verksamma i det svenska jordbruket. Jag vill så gå över till uppbyggandet av jordbruksfastigheter och med andra ord något tackla rationaliseringskungörelsen, Vid 1967 års riksdagsbeslut angående jordbrukspolitiken rådde enighet om att rationaliseringsstödet skulle syfta till att göra jordbruksfastigheten så effektiv som möjligt. Men majoriteten hade en ensidig inställning, då man sade att stödet endast skulle utgå till jordbruksföretag som äger eller kan förutses inom en nära framtid få förutsättningar för rationell jordbruksdrift. Tillämpningen har sedan blivit ännu mer restriktiv än vad man med denna ordalydelse kunde förutse. Större jordbruksenheter har till mycket stor del lämnats företräde till rationaliseringsstöd, medan mindre och ibland även förhållandevis stora familjejordbruk förvägrats stöd i vissa områden av landet. Detta har haft en negativ inverkan på jordbrukets utveckling. Det är min fasta övertygelse att även de mindre jordbruken i stora delar av vårt land kommer att ha ett berättigande i framtiden, Det är även min uppfattning att det kombinerade jordoch skogsbruket skall stimuleras, Vi får ej heller vara främmande för att kombinationen mindre jordbruk med annan sysselsättning för många människor är ett önskemål och i framtiden en nödvändighet. Genom ändringar som efter hand gjorts av rationaliseringsbestämmelserna har vissa begränsade möjligheter öppnats för det mindre jordbruket att få statligt stöd till investeringar i företaget. Jag anser det klart motiverat att företa ytterligare uppmjukningar i dessa bestämmelser. Det beslut som riksdagen fattade i fjol om stöd till miljövårdande insatser och insatser till stöd för mjölkproduktionen vid de s.k. övergångsjordbruken har mottagits lyhört av jordbrukarna. Jag anser att man är alltför restriktiv att ge stöd till dessa mindre företag. Därför har vi i motion föreslagit en generösare tillämpning. BI. a. har vi föreslagit att minimiinvesteringssumman ej skall behöva uppgå till 10 000 kronor, utan det bör räcka med 5 000 kronor. Det har också visat sig att tillämpningen som regel blivit att där brukaren är ägare har stöd givits men ej till en arrendator. Detta tycker vi är fel. Genom den tilltagande mekaniseringen förvandlas allt fler jordbruk till deltidsjordbruk. Produktionen från dessa jordbruk är också nödvändig för upprätthållande av en tillräcklig livsmedelsförsörjning. Jag vill instämma med vad min partiledare, herr Fälldin, i går sade om betydelsen av det kombinerade jordoch skogsbruket. All erfarenhet visar att denna typ av företag har mycket stora fördelar, och det finns anledning att mycket bestämt avvisa alla slag av åtgärder och reformer som syftar till att bryta sambandet mellan jordoch skogsbruk och försvåra driften av sådana företag. Företagsformen jordbruk-skogsbruk, speciellt av typen familjeföretag, är också den säkraste garantin mot att den teknik med mycket stora kalytor som nu introducerats inom storskogsbruket vinner allmän utbredning. Denna teknik kan få ytterst allvarliga konsekvenser ur ekologisk synpunkt och är ett svårt hot mot det rörliga friluftslivet för vilket dessa kalytor är helt oanvändbara under mycket lång tid. Reglerna för rationaliseringsstöd är för närvarande klart ofördelaktiga för de kombinerade företagen genom den verklighetsfrämmande uppdelningen i en jordbruksoch en skogsbruksdel. Detta synsätt måste bort och ersättas av en helhetssyn på företagen. Jag anser därför att vid bedömningen av den ekonomiska bärigheten för att erhålla rationaliseringsstöd skall skogsoch jordbruksdelen vid sådana kombinerade företag beaktas tillsammans. Jag vill också upprepa kravet på sådana ändringar i gällande bestämmelser att det blir möjligt för enskilda personer att få statligt stöd för förvärv av rena skogsbruksföretag. Genom de ändringar av jordförvärvslagen som skett under senare år och genom de stora markförvärv som gjorts av kommuner, byggnadsföretag och andra liknande kapitalstarka köpare har markpriserna drivits i höjden på ett sätt som ur jordbrukets ekonomiska synpunkter är olyckligt. Jordpriserna överstiger för närvarande, på grund av dessa köpares inträde på marknaden, avsevärt det avkastningsvärde som marken har för jordbruksändamål. Detta innebär oöverstigliga hinder för många unga människor att etablera sig inom jordbruket, eller också medför det stora risktaganden. Det innebär att redan etablerade eller mera välsituerade personer, företag och kommuner har ett övertag då det gäller konkurrensen om salubjuden jordbruksjord. För den framtida rekryteringen av unga och dugande människor till jordbruket är denna situation beklaglig. Jag träffade häromdagen en person som är väl insatt i de här frågorna. Han sade att på det senaste halvåret har markpriserna stigit med 25 procent. Det är en mycket hög siffra. Effektivisera, rationalisera, bli större! Ja, det är uppmaningar som det senaste decenniet präntats in i den svenska jordbrukarkåren. Rationaliseringsorganen och regeringsledamöter har här inte sparat någon möda att driva på. De har blivit bönhörda, jordbrukarna har varit villiga. De har rationaliserat, jordbruken har blivit större — man har fått större areal att bruka. Ingen kan väl vara emot en utveckling i den riktningen. Det ligger ju liksom i tiden med andra näringar. Men jag finner ingen anledning att rusa i väg i en än snabbare takt. Vi borde i stället stanna till och fundera vart det bär hän. De som i mitten av 1960-talet ropade att inom jordoch skogsbruk fanns en arbetskraftsreserv, som snabbt skulle tas till vara, kan i dag inte förfäkta samma sak. Hur det är med det påståendet i dag är väl klart för oss alla. Arbetslösheten talar sitt tydliga språk. Jordbrukets utredningsinstitut har nyligen kommit ut med en rapport som visar att var femte jordbrukare är handikappad. Det är en alarmerande rapport. Så någon mera arbetskraft till andra näringar är bl.a. av den anledningen knappast att räkna med. Den tekniska utvecklingen har naturligtvis hjälpt jordbrukaren att sköta större enheter. Det har till viss del underlättat arbetet, men påfrestningarna i dag är påtagbara. Jordbrukarnas situation är i dag inte bara fysiskt utan också psykiskt påfrestande. I de rationaliserade lantbruken med högt uppdriven arbetstakt och ekonomisk press blir företagarnas stressproblem alltmer kännbara.

Fru talman! Jag har anmält mig till den här debatten för att lägga några synpunkter på vissa frågor som berör det norrländska skogsbruket. Jag tänkte beröra arbetsmarknadsläget och de bekymmer som rationaliseringen medfört, avverkningsmetoder och föryngringsåtgärder. Eftersom tiden är begränsad kan det bara bli en rapsodisk översikt över de problem jag vill redovisa. När frågan om arbetsmarknadsläget och den negativa utveckling som framför allt drabbat Norrlands inland varit uppe till debatt har man från vissa håll velat göra gällande att denna utveckling varit en följd av en felaktig politik från regeringens sida. Man har i den debatten nästan helt förbigått den utveckling som skett inom både jordbruk och skogsbruk. Den rationaliseringsprocess som ägt rum, framför allt på skogsbrukets område, är ju revolutionerande. Mekaniseringen på detta område har inneburit att ca 80 procent av skogsarbetarkåren bortrationaliserats. Några aktuella siffror kan vara intressanta. Inom det privata skogsbruket och småföretagen finns mindre pålitlig statistik, men trenden är i stort densamma som redovisas av våra större företag, SCA och domänverket. 1960 hade SCA och domänverket nästan lika många anställda i de fyra nordligaste länen. Då hade domänverket ca 6 380 man och SCA ungefär lika många eller 6 300. Totalt arbetade då ca 40 000 man inom det norrländska skogsbruket. År 1970, alltså tio år senare, var siffran för domänverkets del nere i 2 700 man och för SCA 3 600 eller totalt ca 20 000 man, en minskning under tioårsperioden med ca 50 procent. År 1980 visar prognosen att domänverket har ca 1 500 man och SCA ungefär samma antal anställda. Totalt får man väl då räkna med att endast mellan 6 000 och 7000 man arbetar inom hela det norrländska skogsbruket. En reduktion således från 40 000 man år 1960 till ca 7 000 man år 1980 eller ca 80 procent på en 20-årsperiod. Detta är faktiskt läget i ett nötskal och utgör tungt vägande skäl till den utveckling som drabbat Norrland. Jag har inte påtalat denna rationaliseringsprocess som en kritik mot skogsarbetsgivarna. Vårt förbund har accepterat denna omställning därför att den har betytt en gynnsammare löneutveckling för de anställda. Men jag har velat nämna dessa siffror som en förklaring till de problem vi har fått på arbetsmarknaden där uppe. Rationaliseringen och mekaniseringen har även medfört andra problem, som ofta varit uppe till debatt här i kammaren. Mekaniseringen har bl.a. lett till att den konventionella avverkningsmetoden måst frångås. I stället för normala gallringar i bestånden har man på grund av mekaniseringen övergått till kalavverkningar. Kalhyggesbruket är ingen ny företeelse i vårt land. De som började i skogen under 1920 och 1930-talen vet att även då avverkades skog genom kalhuggning. Var och en av de avverkade kalytorna var givetvis mindre då än nu. Detta beror på att effektiviteten i avverkningsarbetet var mycket låg gentemot den nuvarande. Tekniken har som bekant gått raskt framåt under senare decennier, vilket medfört en koncentrering av arbetsobjekten, och därmed blir behandlingsytorna större. Låt oss gå tillbaka i tiden. När kolonisationen av det här landet skedde fann sig nybyggarna tvungna att svedjebränna vissa områden för att få bete åt djuren och odlingsbar jord för försörjningen. Oftast brändes stora arealer, därför att det inte fanns något brandvärn som kunde begränsa eldens framfart. Naturen själv har även genom åsknedslag antänt skog sommartid, och mycket stora områden har eldhärjats. Vi känner till de stora ”brännorna” där spåren härav funnits kvar i långa tider. Det är på dessa områden man i dag har de bästa bestånden. I svensk skogsavverkning har säkerligen många försyndelser gjorts. Det är först under de senaste 30 åren som man i nämnvärd utsträckning vidtagit återväxtarbeten sedan man kalavverkat skog. I dag är ambitionerna större vad beträffar återväxten. Jag tycker dock att kraven på återväxtåtgärder borde vara större. Kalytornas storlek och utläggning måste avpassas till vad som ur återväxtsynpunkt och arbetsförhållanden är mest fördelaktigt. Koncentration av ett företags avverkningar till exempelvis en kommun i taget är ur denna synpunkt inte tillfredsställande. Skogsarbetarnas sysselsättningsmöjligheter försämras också vid restriktioner mot sådana avverkningsmetoder. Det går inte att höja skogsarbetarnas lön lika snabbt vid kalhyggesförbud som annars. Skogsarbetarna har sedan början av 1960-talet fått en bra inkomstutveckling. Vi låg då på det relativa värdet 86 av industrigenomsnittet mot i dag 111—112. Kräv ökade och bättre insatser för återväxtarbeten än vad som nu stipuleras! Därigenom kan vi öka vårt skogskapital ytterligare och även exportera mera. Därmed är jag inne på nödvändigheten av ökade insatser på skogsvårdande åtgärder. Under en stor del av 1950-talet samt under hela 1960-talet har andelen slutavverkning av den totala avverkningsarealen ökat. Trenden består fortfarande. Detta gäller praktiskt taget hela landet och samtliga ägarkategorier. Vissa toppar i utvecklingen kan visserligen skyllas på stormfällningarna, men även utan dessa naturkatastrofer skulle trenden ha varit i det närmaste lika stark. Skogsbrukets företrädare anser att detta förhållande — ökad andel slutavverkningar — i stor utsträckning kan förklaras av den vikande lönsamheten på grund av lågkonjunktur, skärpt konkurrens på världsmarknaden etc. Detta tvingar, säger man, skogsägarna att uppsöka virkesrika, välbelägna delar av sin skog för att där genom slutavverkning få så pass låga utdrivningskostnader att acceptabla rotnetton kan erhållas. Man erkänner också oförbehållsamt att vårt moderna, högmekaniserade skogsbruk ännu inte är speciellt välutvecklat i dessa avseenden annat än just i fråga om slutavverkning. Beståndsvårdande gallringar kan inte ännu på lång sikt utföras annat än via de gamla arbetsdryga — dagsverkskrävande — metoderna. Skogsbruket har således under 10—15 års tid av kostnadsskäl alltmer sökt undvika klenvirkessortimenten från gallringsskogarna. Under samma tid har även brännvedssortimenten praktiskt taget upphört att ha någon marknad. Detta senare förhållande drabbar skötseln av de yngre gallringsskogarna och även en stor del av röjningsskogarna. Där gav tidigare bl.a. inslaget av grövre lövskog ett visst ekonomiskt utbyte för markägaren. Detta om orsaker. Nu till dagsläget. Utan att förtydliga genom att göra några närmare analyser av tillståndet i våra skogar vågar jag påstå, att det i dag finns dels ett stort behov av kontinuerliga reproduktionsåtgärder på de kraftigt ökande slutavverkningsarealerna, dels ett sedan åtskilliga år ackumulerat behov av gallring och röjning i våra yngre skogar. De röjningsoch gallringsskogar som här avses är de som skall börja försörja vår industri med råvara om kanske 25—50 år, och då med lätthanterlig råvara, dvs. relativt grova dimensioner. Sådan kan inte levereras från oröjda och ogallrade bestånd. Återväxtoch röjningsarbeten brukar benämnas skogsvårdsåtgärder. Skogsvårdsåtgärderna är ur sysselsättningssynpunkt intressanta. De redovisar nämligen inte samma mekaniseringsmöjligheter under den närmaste tioårsperioden som andra delar av skogsarbetet. Detta gäller i synnerhet röjningarna. Vi har här således samma förhållande som för de beståndsvårdande gallringarna. Till sist ett exempel. Om det eftersläpande röjningsbehovet inom industriområdena I-III, dvs. Norrland inklusive Dalarna samt Västmanlands, Uppsala och Stockholms län, skulle inhämtas inom den närmaste 20-årsperioden, krävs att ca 260 000 hektar röjs per år. I dag röjs kanske högst 120 000 å 130 000 hektar inom denna region. En ökning upp till det beräknade behovet innebär i klartext att i huvudsak den norrländska glesbygden tillförs en kvarts miljon nya dagsverken årligen. Lägg därtill sedan vad det skulle innebära om även de yngre gallringsskogarna utnyttjas på motsvarande sätt. Då får tvivelsutan den nämnda siffran flerdubblas. Det måste således vara mycket angeläget dels ur sysselsättningssynpunkt, dels ur skogsvårdande synpunkter att samhället med all kraft satsar på dessa eftersläpande skogsvårdsåtgärder — givetvis under förutsättning att samma intresse visas från skogsägarnas sida. Virkesbehovet ökar för varje år som går, och vi har framför allt i Norrlands inland en skriande brist på arbetstillfällen. Läget är nu sådant att samhället inte har råd att skjuta på dessa satsningar. En kraftig satsning nu tryggar råvaruförsörjningen i framtiden.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten är jordbrukspolitiken nästan alltid en aktuell fråga. Jordbruket och priserna på livsmedel, jordbruket och miljön, jordbruket och EEC är frågor som ständigt debatteras. Jordbruksbefolkningens situation i dag är ingalunda den bästa. I en tid av stark inflation har jordbruket alltid svårt att följa med i prisutvecklingen. Härtill kommer den snedvridning av produktionen som uppstått delvis på grund av den förda jordbrukspolitiken. Alltför länge nonchalerades mjölkproducenternas berättigade krav på prisförbättringar, och först när en krissituation hotade var man beredd att vidta åtgärder. Men produktionsomläggningen var ett faktum. Kreatursstocken hade minskat väsentligt. Vallarna hade plöjts upp, och där odlas i dag inte vad vi behöver, proteinrika grödor, utan spannmål. Denna utveckling har skapat problem med ett stort spannmålsöverskott och brist på proteinrikt foder. Här borde det vara ett stort intresse för samhället att ännu mer satsa på forskning och försök för att få fram odlingsvärda proteinrika växter. Men även en utökad sockerbetsodling skulle medverka till en bättre balans i produktionen. I många år odlades i vårt land en sockerbetsareal av mellan 50 000 och 55 000 hektar. I det nu gällande internationella sockeravtalet begränsas den svenska odlingsarealen till 40 000 hektar. Prisutvecklingen för socker på den s.k. världsmarknaden har starkt förändrats under de senaste åren, och i dag är prisnivån på vad som kallas världsmarknaden nära nog densamma som för svenskproducerat socker. Experternas uppfattning är att denna förändring blir bestående, och alla skäl talar för att den svenska sockerbetsodlingen bör omfatta minst den areal som odlades i många år, nämligen 50 000 å 55 000 hektar. Vi har från centern tagit upp denna fråga i motioner, och vi hoppas att man när avtalet snart löper ut verkligen vidtar de åtgärder som är möjliga för att åstadkomma ett sådant resultat. Ser man vidare på jordbruket och jordbrukspolitiken, så kommer också frågan upp om strukturoch rationaliseringspolitiken. Strukturrationaliseringen är nödvändig, därom är väl alla överens. Men frågan är nu om vi i dag handlar rätt i den rationaliseringspolitik som bedrivs. Från centerns sida har med bestämdhet hävdats att målsättningen bör vara att skapa bärkraftiga familjejordbruk och att denna rationalisering kan och bör ske genom en successiv uppbyggnad av sådana. Mycket tyder på att man i dag är mer intresserad av att sammanlägga icke bärkraftiga jordbruk med redan fullt bärkraftiga än av den successiva uppbyggnad som enligt vår uppfattning är den riktiga. Vi ser också exempel på sammanläggningar av fullt bärkraftiga jordbruk, en utveckling som inte står i överensstämmelse med vår syn på rationaliseringspolitiken. Rationaliseringspolitikens målsättning måste vara att bibehålla bärkraftiga familjejordbruk som enskilda enheter och att av de icke bärkraftiga genom sammanslagning åstadkomma en successiv uppbyggnad av familjejordbruk. En förutsättning för jordbrukets framtid är att dess utövare erhåller en lika behandling i skattehänseende som näringslivet i övrigt. Först i år får jordbruket en likvärdig företagsbeskattning, vilken är nödvändig för näringens utveckling, samt lika behandling beträffande bidrag till vattenoch luftvård. Fullt likvärdigt är inte det sistnämnda. Det för tillfället höjda bidraget för vattenvård inom näringslivet utgår inte till jordbruket. Detta är beklagligt. Förmodligen är det en kvarleva av den gamla inställningen att man kan behandla jordbruket på ett annat sätt än näringslivet i övrigt. Också beträffande den fysiska beskattningen är det nödvändigt att jordbrukarna får vidgade möjligheter till likvärdiga beskattningsregler. Kvarhållandet av sambeskattning av jordbrukare och andra företagare, där båda makarna arbetar i det egna företaget, är en uppenbar orättvisa, och vi väntar på att man skall vidtaga åtgärder så att här kan uppnås en likställighet med andra gruppers beskattning. Sambandet mellan jordbrukets roll i svenskt näringsliv och livsmedelspriserna bidrager starkt till att jordbruket alltid finns med i den aktuella politiska debatten. Alldeles speciellt under de senaste månaderna har jordbruksprisdebatten varit livlig. I det avtal för jordbruksprissättningen som nu gäller ingår en regel om justering av priserna — den s.k. indexregleringen — varje halvår. Denna indexbundna reglering beror i hög grad på kostnadsutvecklingen i vårt land. Med den ständigt pågående inflationen och med den berättigade satsning som gjorts för att höja låglönegruppens ställning är det naturligt att också livsmedelspriserna har kommit att stiga. Ingen anser väl ändå att de som arbetar inom jordbruk och livsmedelsindustri skall ha en lägre standard än andra. Det är väl ingen som kan ha en sådan målsättning. Det är därför ofrånkomligt att också livsmedlen följer med i den allmänna prisstegringen. Men samtidigt som detta sker tar staten hem allt större belopp i mervärdeskatt på livsmedel. Vi har från centern motionerat om en utredning angående en differentierad mervärdeskatt eller något annat sätt att ta bort momsens fördyrande inverkan på livsmedel. På den begäran har socialdemokraterna sagt nej, men vad regeringen föreslagit i anledning av prisstoppet ger i stort sett samma resultat som en viss avlyftning av mervärdeskatten skulle ha gjort. Den prisförbättring som jordbruket enligt gällande avtal är berättigat till slår därför inte igenom i konsumentpriserna utan skall tillskjutas från statskassan. Beklagligt nog talar man ofta i massmedia om subventioner åt jordbruket. Faktum är att det denna gång är konsumenterna som slipper en prishöjning, och därför är det fel att tala om subventioner åt jordbruket. Jordbruket får vad gällande avtal berättigar till, och regeringen har ansett att dessa medel inte skall tas ut genom en prishöjning utan i stället betalas direkt från statskassan. Och eftersom förslaget i praktiken leder till ett resultat som är så likt vad vi i motioner begärt skall utredas, nämligen differentiering av mervärdeskatten eller på annat ta bort mervärdeskattens fördyrande inverkan på livsmedel, så har vi biträtt förslaget. Riksdagen skall i morgon åtminstone delvis ta ställning till hur kostnaderna för prisstoppet skall täckas. Jag vill bestämt säga att det är felaktigt att tala om öronmärkta pengar. Frågan berör visserligen finansieringen av kostnaderna för prisstoppet, men främst gäller frågan: Skall vi öka budgetunderskottet eller inte? Vi har inte den uppdelningen av statens inkomster att man kan tala om att de och de pengarna skall gå till ett alldeles speciellt ändamål. Enligt min uppfattning är budgetunderskottet redan oroväckande stort, och därför har jag accepterat att man med nya inkomster täcker in denna kostnad och därmed undviker att ytterligare öka budgetunderskottet. Jag vill slå fast att det är felaktigt att tala om subventioner åt jordbruket. Jordbruksavtalet är ett avtal liknande de avtal som gäller för andra grupper i vårt samhälle. Ingen har velat svika avtalets innebörd — hur betalningen skall ske är en bedömningsfråga som inte har med subventioner att göra. Till sist några ord också om jordbruket och bebyggelseutvecklingen. Inte minst under det senaste året har regionalpolitiken varit föremål för debatt. Därvid har också frågan om åkermarkens användning kommit att diskuteras. Trots riksdagens positiva uttalande om att god åkerjord i möjligaste mån skall undantas från bebyggelse fortsätter våra planerare att föreslå utbyggnad på vår allra bästa åkermark. Den regionplan som i dagarna har presenterats av Sydvästra Skånes kommunalförbund skapar oro och innebär föga hänsyn till riksdagens uttalande om bevarandet av god jordbruksjord. När man ser förslaget om bandstaden från Trelleborg i söder över Malmö, Staffanstorp och Lund upp till Kävlinge blir man minst sagt förvånad över likheten med kartan över den bästa åkermarken i vårt land. Det kan inte vara rimligt att på ett sådant sätt ta bort detta område från livsmedelsproduktionen, ett område med de allra bästa produktionsbetingelserna. Inte inom någon annan del av näringslivet undanröjer man företag med de bästa produktionsbetingelserna. Och det är orimligt att på detta sätt nonchalera de värdefulla naturtillgångar som god åkermark utgör. Det är därför angeläget att länsstyrelserna i sitt planeringsarbete mer än hittills respekterar riksdagens uttalande och vidtar de åtgärder som är möjliga för att behålla god åkermark för livsmedelsproduktionen också i framtiden.

Herr talman! En allmänpolitisk debatt som den här gör förvisso skäl för sitt namn; det är väl inte mycket som rör sig i tiden som hittills inte har ventilerats. Rubriken på det avsnitt som vi nu är inne på är Jordbruksoch miljöfrågor, trafikfrågor m.m., och jag tänker göra några reflexioner kring frågor som hänger samman närmast med miljön. De senaste åren har präglats av en reaktion mot koncentration i allmänhet men främst inom områden som på nära håll berör den enskilde individen. Det kan gälla boendeförhållanden och det kan gälla förhållanden inom skolan och dess organisatoriska funktion, för att ta två mycket viktiga sektorer där debatten i dag kanske är mer intensiv än på andra områden. Det intresse som i dag visas för utflyttning till områden som för några år sedan var relativt ointressanta för ett stort flertal kan och bör inte nonchaleras vare sig av dem som har huvudansvaret för planeringsfrågor av olika slag eller av dem som är satta att besluta över kreditväsendets befogenheter. De uppfattningar som enskilda och mindre grupper med olika metoder ger uttryck för måste ha sin grund i någonting. Man kan inte göra det så enkelt för sig att man med en axelryckning noterar dessa som jippon och tokigheter, även om det många gånger kan ligga nära till hands. Men då ser man det alltför ytligt. Bakom dessa yttringar och handlingssätt finns ofta en verklig oro för den utveckling som många skönjer och som, om den får gå vidare, kommer att medföra en fortsatt koncentration med alla de påfrestningar på individen som följer. Jag medger gärna att det i dag trots allt går att finna en något mera positiv inställning till kravet på en decentralisering hos en hel del både s.k. beslutsfattare och andra, och det är naturligtvis bra. Men det återstår mycket innan vi får förhållanden som ger människorna i de olika regionerna någorlunda likvärdiga möjligheter i vad avser t.ex. arbete, bostadsform och utbildning. Någon millimeterrättvisa är det väl ingen som begär — man begär ju inte det omöjliga — men därifrån till nuläget är steget långt. Det kan gälla regioner emellan men också inom regioner. Med ett överseende leende noterar många i dag den s.k. gröna vågen. Naturligtvis finns det människor som i överdriven optimism och fjärran från verkligheten tror sig kunna leva på frisk luft och fågelsång. Det är emellertid en verklig felsyn när myndighetspersoner på skilda nivåer tar dessa människors handlingssätt till intäkt för att döma ut denna förändring i synsätt. Det visar att man inte har förstått vad det hela innebär. Det rör sig ju om en djupt förankrad reaktion mot en allt hårdare centralisering och exploatering. Det räcker med att åka genom någon av våra större städer för att man skall förstå människornas reaktion, sådan den tagit sig uttryck under senare år. Den ökade efterfrågan på egnahemstomter, ofta ute i mindre orter, talar exempelvis ett ganska tydligt språk. Frågan är i vilken grad beslutsfattarna är beredda att tillmötesgå de krav som reses och som blir allt starkare. Här kommer den politiska viljeinriktningen in i bilden. Hur mycken hänsyn skall tas till de krav på en annorlunda miljö som höjs och som grundas på egna upplevelser och erfarenheter? För att tillmötesgå dessa krav krävs en ordentlig satsning med decentraliseringsfilosofin som drivfjäder — i vad avser både ekonomi och beslutsprocess. För något år sedan togs här i riksdagen ett beslut om utlokalisering av en del statliga verk, och det finns ett förslag om en andra etapp. Naturligtvis har denna sektor tillåtits svälla ut alldeles för mycket, och uppbyggnaden av nya avdelningar har skett här i Stockholm, fastän detta lika gärna — och hellre — kunde ha gjorts på andra platser i landet. Det finns, trots att ett beslut är taget och utredningsförslag till ytterligare ett beslut föreligger, län som är helt lämnade utanför. Jag anser detta anmärkningsvärt inte minst därför att utlokaliseringen, enligt delegationen som lagt förslaget, är ett led i regionalpolitiken. Det län som jag företräder, Blekinge län, är för att ta ett exempel ställt utanför, trots att tusentals statliga tjänster har tagits från länet under 1950 och 1960-talen genom förändringar bl.a. inom försvarsorganisationen. Enligt min mening borde för framtiden en annan väg beträdas, som skulle ha en helt annan effekt och varigenom man skulle få en decentralisering också av beslutsfunktionerna: en minskning av den centrala ledningens omfattning, ut med beslut och därmed också tjänster till länen. Principen måste vara att allt som det rimligen går att besluta om i kommunerna skall beslutas där och allt som kan beslutas på länsnivå skall beslutas där. Med en sådan princip får man en riktig och rättvis avvägning av utlokaliseringen till respektive län. Varje län skulle på så sätt kunna tillföras aktiviteter som skulle få en positiv inverkan på olika områden. Större utrymme skulle ges för bedömningar med ledning av lokala och regionala förhållanden. Koncentrationstendensen skulle kunna minska, och önskan att motverka alltför stora enheter borde vara lättare att tillmötesgå. Varje län skulle få en bättre egen kraft som vore till stor nytta för utvecklingen i de olika regionerna. Som jag nämnde pågår i dag på skolans område en intensiv debatt om lämpligheten av stora respektive mindre enheter. Den debatten förs naturligtvis inte utan anledning. Befolkningskoncentrationen har tvingat fram stora skolenheter, och nya problem har uppstått. Passivitet, anonymitet, aggressivitet, som ibland tar sig allvarliga uttryck, skolk och besvärlig studiemiljö är företeelser som tillhör skolans vardag. Detta inger stora bekymmer. Vi har en obligatorisk skola på nio år. Det är förvisso naturligt — det bör vi ha klart för oss — att vi därför får räkna med nya och svårare problem än vi hade anledning till när skolplikten endast var sju år. Mycket av det som i dag händer inom skolan hände tidigare utanför denna och uppmärksammades kanske inte i samma utsträckning. Vad som krävs är att man ger skolan ett innehåll som fångar ungdomarnas intresse och som gör vistelsen där så meningsfull som möjligt. De elever vilkas läggning är åt de praktiska områdena har i dag anledning att känna sig missgynnade. Detta tänker jag emellertid inte utveckla vidare vid det här tillfället. Vad som därutöver bör observeras är det faktum att samtidigt som vi genomfört den nioåriga grundskolan och dessutom gjort den mera teoretiskt inriktad har centraliseringen till allt större enheter skett. Detta är högst olyckligt. Enligt en samstämd mening hos dem som är satta att ansvara för skolans funktionerande har de stora enheterna en klart negativ inverkan på skolmiljön. Det är så mycket allvarligare som det ju ändå är i skolan som mycket av grunden läggs för individens vidare väg genom livet. För att vi skall få möjligheter att slippa en allvarlig koncentration måste det bli en annan syn på inte endast skolorganisationen utan också det som är direkt avgörande för denna, nämligen bostadslokaliseringen. Även om det i hög grad gäller en kommunal angelägenhet är det åtskilligt som grundas på beslut, fattade av riksdagen. Inte minst nu när kommunsammanläggningarna står inför sin fullbordan bör det vara ett observandum att det runt om i landet finns massor av skolor som, om inte elevunderlaget förstärks inom några få år, står inför hotet om nedläggning. Följden blir då en fortsatt centralisering inte endast av högstadiet utan också av de lägre stadierna. Det är mot den bakgrunden hög tid att handla. Tillhandahållande av byggnadsplaner ute i de mindre tätorterna är en angelägenhet av stora mått. Intresset för att bosätta sig i områden som ligger utanför s.k. hälsovårdstätort ökar mer och mer. Önskan att förvärva och rusta upp äldre bostadsfastigheter, ofta strukturrationaliserade jordbruksfastigheter, blir mer och mer påtaglig. I dessa fall är emellertid kreditbestämmelserna ett hinder. Det går inte att på rimliga villkor få låna till förvärv av bostadsfastigheter i dessa områden. Det upplevs inom en del kreditinstitut som en stor brist att bestämmelserna här lägger hinder i vägen. Det är mycket att vinna, inte minst miljömässigt, på en ändring härvidlag. Först och främst skulle de som så önskade få bosätta sig i dessa områden. Vidare skulle detta bli ett aktivt inslag i landskapsbilden, och det skulle utgöra ett i många fall värdefullt tillskott i bygden, där underlaget för service av olika slag är i verkligt behov av förstärkning. Det är viktigt att det ges möjligheter att uppföra bostäder i anslutning till befintlig jordbruksbebyggelse. Detta bör vara en normal bebyggelseutveckling. Riksdagen uttalade i höstas att en sådan bebyggelse är fördelaktig ur många synpunkter. Det gäller nu att denna inställning ger utslag i form av positiva beslut i planfrågor runt om i landet. Jag erinrar åter om vikande elevunderlag i många bygdeskolor vilka för endast några år sedan var centralskolor i de då verksamma kommunerna. Det gäller också för de nya stora kommunerna att utnyttja de investeringar som för inte så länge sedan gjorts i delkommunerna och som ingalunda är till fullo utnyttjade. Avsaknaden av valmöjligheter är ofta orsaken till många av de reaktioner som förekommer mot i demokratisk ordning fattade beslut. Det ligger nämligen något mycket allvarligt i ett ständigt upprepande av att grupper av människor sätter sig över sådana beslut. Det förhållandet måste rättas till, och då är det viktigt att börja i rätt ända. Enligt den uppfattning som jag och hela centern företräder rymmer decentraliseringsidén åtskilliga lösningar av det här problemet.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord om ett ekologiskt ansvarigt samhälle. Naturen bildar ett invecklat, självreglerande, självgående system med solen som energikälla. Alla varelser är beroende av att helheten fungerar, och den är en följd av det naturgivna samspelet genom de olika näringskedjorna, den ekologiska balansen. Naturens kretslopp är slutet och kan bestå så länge solen består. Djuren och växterna förbrukar inga råvaror, de bara brukar dem för en tid och låter dem sedan gå tillbaka in i kretsloppet. Begreppet avfall existerar inte i naturen. Människan är en del av naturen. Vi är lika beroende som andra varelser av luft, vatten och mat. Men människan har en unik förmåga att gå utöver de naturgivna sammanhangen på gott eller ont, mot allt högre vishet och glädje eller mot fördärvet. Just nu tycks vi styra snabbt och effektivt mot fördärvet. Tanklöst och genom att glömma helheten har människan brutit naturens kretslopp och rubbat den ekologiska balansen. Jordens tillgångar är ändliga. När vi förbrukar naturtillgångar i stället för att bruka dem och föra dem tillbaka in i kretsloppet innebär det att naturtillgångarna förr eller senare tar slut eller rättare sagt förs över i en form där vi inte har glädje av dem. När vi belastar ekosystemen mer än de tål bryter de samman. Detta har skett förr i mindre skala i mänsklighetens historia och har inneburit lokala katastrofer. Den utarmade naturen och öknarna runt Medelhavet är ett verk av människor. Nu ger den tekniska utvecklingen oss möjligheter att skapa katastrofer av en helt annan dimension. En motsvarande tanklöshet i våra dagar hotar allt liv på jorden. Ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande styr oss fel. Vi behandlar tankekonstruktioner som om de vore verkligheten. Vissa ekonomiska teorier tillåtes tvinga in oss i en utveckling som i sin förlängning leder till naturens sammanbrott. Bristen på helhetssyn och det faktum att ekonomiska delsystem tillåtes vältra över kostnaderna på samhället och framtiden gör att man väljer biologiskt och mänskligt påfrestande metoder i stället för att tillfredsställa människans behov inom de ramar naturen ställer upp. Vi överger metoder inom jordoch skogsbruk som passar väl in i den ekologiska balansen och ersätter dem med en teknik som bryter naturens kretslopp och utarmar ekosystemen. Industrin framställer nya ämnen som inte passar in i naturen. De bryts inte ned automatiskt utan vandrar i näringskedjorna. Koncentrationen av människor och djur är alltid påfrestande. Energikrävande teknik och livssätt ökar belastningen. Jorden har under årmiljoner utvecklats långsamt efter naturlagarna. En successiv anpassning har inträtt till förändringar som rubbat balansen. Människan kommer in med sin hektiska förändringstakt och sina omåttliga krav. Det är risk att naturen inte hinner med. I det långa loppet måste människan finna en biologisk balans mellan sina behov och naturens förmåga att långsiktigt tillfredsställa dem. Vi får bara leva av räntan, inte tära på det naturkapital som skall bevaras intakt till kommande generationer. Det är viktigt att vi har denna insikt och målsättning klar för oss och styr in allt vårt handlande mot den, även om vi inte kan vänta oss abrupta kursändringar. Det är helt missvisande att hävda att det ekologiskt ansvariga samhället skulle utmärkas av stillastående och stagnation. Vi måste hitta på nya lösningar och vi behöver i hög grad teknikernas uppfinningsförmåga, men den måste riktas in mot ekologiskt sunda metoder. Ekologi måste bli baskunskap på alla skolstadier. Detta skulle också föra med sig att studierna upplevdes mer meningsfulla i sig själva. Motivationen ökade och en del av orsakerna till den förlamande apati som lärare och elever nu ofta klagar över skulle kanske undanröjas. Man skulle äntligen börja ta itu med verkligheten. De lagar vi stiftar måste bygga på en ekologisk grundsyn. Vi får i vår tillfälle att låta denna grundsyn prägla vårt ställningstagande till åtskilliga lagförslag som regeringen har aviserat, t.ex. ändringen av miljöskyddslagen och bestämmelserna om skogsbeskattningen samt lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Särskilt demoraliserande blir det om vi stiftar lagar för att komma till rätta med hotet mot naturen utan en grundinsikt om hur naturen fungerar. Det är då risk att vi kräver fel offer av människorna i miljövårdens namn. Det finns exempel på det. Renhållningslagen bygger t.ex. på en utredning, där talet om ”kvittblivning av avfall” visar att man har ringa förståelse för vikten av att återföra tillgångar till naturens kretslopp, om de inte kan återbrukas. När nu kommunerna tvingar människor att lämna sitt ”avfall” till central förbränning kan man ibland ha åstadkommit en sämre lösning, ekologiskt sett, än när människorna tar hand om sitt skräp och avfall själva. Det är också risk för att hela vår fysiska riksplanering hamnar fel, när utgångspunkten visar att man inte har förstått den grundläggande biologiska verklighet som vi måste basera all användning av mark och vatten på. Man betraktar naturvård som något som främst är bra för fritidsintressen, något som vi får ta hänsyn till om vi har råd. Ekonomiska krav kommer i konflikt med det rörliga friluftslivet, säger man. Det är en skev problemställning. Om vi inte bygger upp vår ekonomi på ett miljöriktigt sätt, så rycker vi undan grunden för fortsatt ekonomisk verksamhet över huvud taget. Utan frisk luft, rent vatten och fruktbar jord kan varken människor, djur eller växter leva.

Herr talman! I senaste numret av tidskriften Ord och Bild finns både i ord och bild skildrat hur rälsen rivs upp vid nedlagda järnvägslinjer och det därmed definitivt bekräftas att vad som förut varit livaktiga kommunikationsådror i de berörda bygderna nu slutgiltigt har skattat åt förgängelsen. De på sitt sätt dramatiska bilderna berättar om en epok som för bygdens invånare är svunnen, denna att ha en järnvägsförbindelse med anknytning till centralare delar av landet, en järnvägsförbindelse som när den kom till innebar stimulans och blomstring för bygden. Som ett led i diskussionerna om järnvägarnas roll frågas nu ofta: Har denna utveckling varit nödvändig? Måste det inte bli stopp på nedläggningarna av bandelar? Dessa frågor upptar en betydande plats i den kritik som riktas mot den rådande trafikpolitiken. Hans Alfredsson fällde i sin privata hatkampanj emot SJ i Dagens Nyheter ett yttrande som jag tycker att det finns alla skäl att understryka. Han sade: ”Jag vet att man hela tiden hänvisar till något riksdagsbeslut att SJ måste bära sig. Varför? Om riksdagen har beslutat något som är galet, så får riksdagen besluta om.” SJ:s sätt att sköta sitt fögderi lockar ju ofta till upprörda insändare på tidningssidorna. Men jag tror det är nödvändigt att slå fast att orsaken till att utvecklingen vid SJ har blivit den vi upplever egentligen är att söka, inte hos SJ:s ansvariga utan hos Sveriges riksdag. Bannedläggningarna, de höga biljettpriserna, indragna tåg, allt har sin bakgrund i kravet på företagsekonomisk lönsamhet. Man kan kritisera SJ:s åtgärder i olika avseenden, och kritiken är ofta befogad. Men för att få till stånd en verklig förändring, även av SJ:s göranden och låtanden, är det nödvändigt att åstadkomma en annan trafikpolitik. Om riksdagen har beslutat något som är galet, för att uttrycka sig som Hans Alfredsson, så måste det rättas till. Vi måste få en trafikpolitik som tar hänsyn till andra faktorer än de rent företagsekonomiska. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida kritiserat den nuvarande trafikpolitiken och det beslut som ligger bakom densamma från det detta beslut fattades år 1963. Vi har krävt en ny utredning för att utarbeta nya riktlinjer för trafikpolitiken, riktlinjer som utgår från samhällsekonomiska bedömningar. När man bedömer trafikgrenars eller trafikföretags lönsamhet — och detta gäller naturligtvis också enskilda trafikprojekt — så räcker det inte med att ta hänsyn till företagens kostnader och intäkter. Negativa effekter i form av trafikolyckor, förstörelse av miljö osv. måste på något sätt värderas och räknas in på kostnadssidan. De innebär ju kostnader för samhället. När det gäller inkomstsidan är det självklart att positiva verkningar i form av minskat antal trafikolyckor och mindre miljöförstörelse också måste värderas och tas med i bedömningen. Det är möjligt att sådana beräkningar är svåra att göra, men de är nödvändiga om samhällsekonomiska bedömningar skall kunna åstadkommas. Vi menar också att den målsättning för trafikpolitiken som finns uttryckt i 1963 års beslut är alltför diffust formulerad. Den behöver konkretiseras. Vi måste få klart för oss vad vi i trafikpolitiskt hänseende eftersträvar för olika landsändar och sedan använda de kommunikationsmedel som utifrån de samhällsekonomiska bedömningarna är mest ändamålsenliga för att uppnå dessa mål. Detta förutsätter emellertid en planmässig samordning och styrning av trafikpolitiska åtgärder som inte inryms i 1963 års trafikpolitiska beslut. Kravet på en ändrad trafikpolitik har vuxit sig allt starkare och tvingat regeringen att komma med s.k. trafikpolitiska utspel. Vad vi finner speciellt glädjande därvidlag är att dessa i viss grad riktats mot 1963 års trafikpolitik; kommunikationsministern har själv använt uttrycket att den överlevt sig själv. I direktiven till den trafikpolitiska utredning som tillsatts tas väsentliga inslag i 1963 års beslut upp till omvärdering. Även om man nu inte vill ta steget fullt ut och riva upp beslutet, framstår det som troligt att resultatet i långa stycken ändå blir en brytning med den nuvarande trafikpolitiken. Opinionen i vårt land börjar nu i allt större utsträckning uppmärksamma de negativa effekterna av bilismens stormande utveckling. Vi bevittnar detta varje dag. Över tusentalet dödade i trafiken varje år, hundratusentals mer eller mindre svårt skadade, trängseloch avgasproblem i tätorterna, en ökad asfaltering av landet medverkar främst till detta. Och en fortsatt ökning av bilismen förutses: i de av trafikplaneringsutredningen framlagda prognoserna för 1970-talet förutsägs en stark ökning i totala mått, både av lastbilarnas godstransportarbete och av personbilismen. Särskilt den tunga trafiken kommer att öka starkt på vägarna. Den ökande bilismen har inte bara fått konsekvenser i form av trafikolyckor och inverkan på miljön — den har också i sitt släptåg en försämring av kollektivtrafiken, som blivit ett verkligt allvarligt problem. Den spårbundna trafikens möjligheter har minskats i stora delar av landet, allteftersom investeringarna i bilar och vägar ökat. På något håll har det slutat med den bild som jag inledningsvis tecknade, alltså uppriven räls, Nu tycks det finnas en stark opinion för att järnvägarna måste ges möjligheter att få en större andel av det ökade transportarbetet. I direktiven för den trafikpolitiska utredningen förutsättes också att detta skall bli fallet. Vi har för vår del i årets trafikpolitiska motion upprepat vårt tidigare krav på utarbetande av ett program för överförande av tung trafik från landsväg till järnväg, ett förslag som vi anser nu ytterligare har aktualiserats och borde utgöra ett komplement till den nya utredningens arbete. Förutsätter man att SJ skall kunna tillföras mera tung trafik bör SJ givetvis också ges medel att investera bl.a. i rullande materiel, där det finns en viss eftersläpning. Vi har även föreslagit ett ökat anslag för detta ändamål. De höga biljettpriser som SJ av företagsekonomiska skäl upprätthåller har utan tvivel varit ett hinder i vägen för att ge SJ en större andel av persontrafiken. Visserligen har SJ hänvisat till att genomförda försök med kraftigt nedsatta biljettpriser inte gett företaget ökade inkomster, men man har ändå inte förnekat att företaget därigenom ofta tillförts ett ökat antal resande. Detta visar enligt min mening på en av bristerna i det nuvarande tänkandet på trafikpolitikens område. Det faktum att man fått flera resenärer och därmed troligtvis avlastat landsvägen trafik kan inte redovisas som någon vinst, vilket borde vara fallet.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 Med tanke på att ökade priser på SJ får högst ogynnsamma konsekvenser, både för resandefrekvensen och också ur den synpunkten att det blir allt svårare för vanliga människor att begagna sig av SJ:s tjänster, har vi i vår motion föreslagit att inga prishöjningar får ske vid SJ i avvaktan på trafikutredningens ställningstagande i taxefrågan. Kollektivtrafiken i övrigt måste också förbättras. Ett ökat utrymme för kollektivtrafik för också med sig en minskning av olycksfallsriskerna. Det har åberopats statistik som säger att det är tio gånger farligare att använda privat, icke reguljärt trafikmedel än allmänna reguljära trafikmedel. Inom något län håller man på att bilda länsbolag för bedrivande av kollektivtrafik. Jag vet inte i vilken mån liknande projekt diskuteras i kollektivtrafikutredningen eller kommer att uppmärksammas genom den regionala trafikplaneringen, men sådana åtgärder måste ändå anses vara ytterst ändamålsenliga när det gäller att få till stånd samordnad kollektivtrafik över ett helt län. Den skulle också kunna medföra ökade möjligheter att införa SO-kort eller liknande för resor inom vissa områden. Sådana bolag, där landsting och kommuner har ett dominerande eller i varje fall stort inflytande skulle kunna vara alternativ till och motverka strävanden som t.ex. tagit sig uttryck i det planerade expressbussbolag vars start har aviserats för en tid sedan. Risk finns att detta bolag kommer att inrikta sig på konkurrens med SJ på företrädesvis lönsamma sträckor och därmed också försämra SJ:s möjligheter. En tillfredsställande transportförsörjning — för att använda det uttryck som finns i 1963 års beslut — förutsätter givetvis hänsynstaganden till målsättningar på regionalpolitikens område. För att landets olika delar skall kunna få en positiv utveckling, en utveckling som verkligen möjliggör för glesbygden att överleva, fordras det en väl utbyggd transportapparat. Detta underströks redan av 1971 års riksdag som uttryckte saken så: ”De trafikpolitiska åtgärderna bör ske i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort och samordnas med lokaliseringsoch regionalpolitiken. En förutsättning vid planeringen måste vara att försörjningen av kollektiv trafik hålls på en tillfredsställande nivå. Stor försiktighet måste därför iakttas när det gäller järnvägsnedläggelser.” Det finns beträffande järnvägarna skäl att understryka det som då uttalades och att detta tillsammans med uttalanden som gjordes när den regionala trafikplaneringen igångsattes har fattats på det sättet att inga nedläggningar skulle ske under tiden denna planering pågår. Om det finns anledning att med hänsyn till miljösynpunkter, buller, luftföroreningar m.m. begränsa bilismen inom tätorterna genom skapandet av bilfria zoner etc. får man nog anlägga en mera positiv syn på bilismen som faktor i glesbygden. Det råder inget tvivel om att vid lösandet av glesbygdens kommunikationsproblem har bilen oerhört stor betydelse. Den har betytt mycket för brytandet av människors isolering i utpräglade glesbygder. Likaså måste ju bilens betydelse för godstransportarbetet speciellt beaktas där inga alternativa transportmedel finns. Detta förhållande kan man inte komma ifrån när det gäller uttagande av bilismens kostnadsansvar. Särskilt gäller detta lastbilstrafiken. Min uppfattning är att det i en sådan situation kan bli aktuellt med speciella lättnader för bilismen i glesbygden. Beträffande godstransportarbetet innehar sjöfarten en betydelsefull roll, och den kommer enligt prognoserna att öka under 1970-talet. Ur perspektivet att landsvägarna bör avlastas är en sådan utveckling bra. Många av de miljöproblem som landtransporterna skapar kan därigenom elimineras. Från regionalpolitisk synpunkt kan utvecklandet av sjötransporter vara positivt. Särskilt gäller detta givetvis Norrland, där ökade investeringar i fartygsoch isbrytarverksamhet kan få högst gynnsamma regionalpolitiska följder. Herr talman! Det är glädjande att det finns en opinion för en ändring av trafikpolitiken. Det är också glädjande att man nu har börjat diskutera och genomföra åtgärder för att i någon mån motverka bilismens ansvällning. Detsamma gäller givetvis diskussionen om förbättringar av kollektivtrafiken. Mycket återstår emellertid innan en ny syn på vår trafikpolitik trängt igenom, men den är på väg. Den trafikpolitik som drastiskt tecknad utmärks av upprivna järnvägsspår å ena sidan och anhopningen av bilar i våra städer och tätorter å andra sidan får inte bli signifikativ för den kommande utvecklingen.

Herr talman! Även jag tänker ägna några minuter åt vissa trafikproblem, kanske ur en litet mera begränsad synvinkel än den senaste talarens. Samfärdseln är en mycket viktig del av vårt samhällsliv. Vägar, broar och båtleder är alla avsedda att göra det möjligt för människorna att få kontakt med varandra och med omvärlden. De är också nödvändiga för transporter av varor och förnödenheter mellan olika landsändar och produktionsområden. Diskussionen kring våra kommunikationer har varit livlig de senaste åren. Detta är helt naturligt. Nedläggningen av en järnvägslinje eller indragningen av bussoch tågförbindelser kan ju betyda att en bygd isoleras och att möjligheterna till kontakt med yttervärlden försämras i hög grad. Liksom allt annat är givetvis bibehållandet och utbyggnaden av våra kommunikationer en fråga som måste bedömas från ekonomiska synpunkter. Dessa kan dock enligt min uppfattning aldrig få bli helt avgörande. Människorna och deras berättigade krav på service måste vägas in i bedömningen. Så sker också i många fall.

Sedan kan man ha olika uppfattningar om storleken av och inriktningen på stödåtgärderna, men det är inte min avsikt att i detta sammanhang ge mig in på de problemen. Anslagen till byggande och underhåll av våra vägar hör till de ämnen som brukar väcka mycken debatt — fullt naturligt eftersom numera så stor del av både personoch godstrafik sker på vägarna. Kraven på att komma fram snabbt, den ökade bilismen, de allt fler tunga transporterna och dessutom kravet på trafiksäkerhet medverkar till att vägkostnaderna blir en tung post i budgeten. Alla önskar vi väl att mer pengar skulle kunna ställas till förfogande för en förbättring av vägnätet. Från denna talarstol har redan tidigare förts på tal Älvsborgs län och de brister som vi även där, trots stora insatser, dras med. Vi har ett mycket stort antal vägar som inte motsvarar dagens krav. Jag skall inte ge mig in på att närmare presentera dessa, men jag skulle vilja komma med en synpunkt som jag anser ha mycket stor betydelse i sammanhanget. När det gäller sjukvården — jag tänker nu i första hand på den slutna vården — går man som på så många andra områden in för att rationalisera. Allt fler specialiteter och behandlingsmetoder koncentreras till centrallasaretten. I fråga om t.ex. förlossningsvården planerar man på många håll att lägga ner BB-avdelningarna vid de mindre lasaretten och centralisera vården till större enheter. För min del tror jag att man på sikt kommer att vinna både medicinskt och ekonomiskt på en centralisering, om den planeras väl och genomförs i en takt som resurserna medger, men olägenheten är att det blir långa sjuktransporter, och det är där som vägfrågorna kommer in i bilden. Innan vi går in för att centralisera sjukvården ute i bygderna måste vi ha ett vägnät som medger snabba och säkra transporter av sjuka människor. Parentetiskt skulle jag vilja komma med en mycket lekmannamässig fundering. När nu våra vägar är så hårt ansträngda, och när vi vet att det kostar så många sköna miljoner att hålla dem i stånd, kan det då vara försvarbart att upplåta allmänna vägar till biltävlingar, t.ex. någonting som heter ”Värmland runt”, som gick av stapeln för några veckor sedan? Dessa tävlingar måste ju innebära ett stort slitage på vägarna samtidigt som de medför olycksfallsrisker. Finns det för övrigt — det är fortfarande en lekmannamässig fundering — någon vettig anledning att ha tävlingar av detta slag på våra vägar? I statsverkspropositionen finns också några rader om den planerade nya flygplatsen i Göteborgsregionen, närmare bestämt i Härryda. Tillkomsten av denna flygplats såsom en ersättning för den sedan länge urvuxna och dessutom illa belägna Torslanda flygplats måste hälsas med tillfredsställelse av de många som i olika sammanhang anlitar flyg. Planeringen har pågått ganska länge nu, och flera alternativ till lokalisering har prövats. Sedan man enats om Härryda såsom den ur många synpunkter mest lämpliga platsen har man gått över till detaljplanering. Diskussionen kring denna har bl.a. kommit att röra sig om placeringen av landningsbanorna. Man planerar två sådana i nordsydlig riktning och med ett inbördes avstånd av 1 600 meter. Tanken är att en av banorna — den västra, som skall bli huvudbana — skall byggas först och kunna tas i bruk 1977. Den östra banan skall byggas i en senare etapp; preliminärt ligger detta 10—15 år framåt i tiden. Under den diskussion som pågått alltsedan flygplatsen började diskuteras har givetvis bullerproblemen varit föremål för stor uppmärksamhet, inte minst i de bygder som kommer att ligga direkt under den s.k. bullermattan. I ett tidigare skede av planeringen skulle sålunda stora delar av Lerums kommun, områden som dels redan är av tätbebyggelsekaraktär, dels planeras för sådan, komma att utsättas för bullerstörningar av icke acceptabel nivå. Genom vissa ändringar i landningsbanornas riktning har man nu sökt eliminera detta. I stället kommer, enligt det senaste förslaget, bullermattan att läggas tungt över ett samhälle i kommunens östra hörn vid namn Tollered. Man räknar med en ljudnivå på 77 decibel och 150—200 inflygningar per dygn. Även delar av Gråbo samhälle med affärscentrum och högstadieskola kommer att beröras. I Tollered bor f. n. 600-700 människor. Viss utbyggnad planeras, och enligt generalplanen för Lerums kommun förutses ett invånarantal på cirka 3 000 omkring år 2 000. Ännu vet man inte om det blir möjligt att förverkliga dessa planer. Även från kulturhistorisk synpunkt är det viktigt att detta lilla samhälle får vara kvar och utvecklas. Vi har här enligt landsantikvarien ”en av landets mest välbevarade industrihistoriska miljöer där man fortfarande kan studera förhållandena under industrialismens genombrott i Sverige”. Hela denna bygd har f. ö. ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Inom området finns t.ex. Nääs slott, vars äldsta delar är från 1700-talet, där finns en rad byggnader och miljöer som det enligt sakkunnigas uppfattning är ett riksintresse att bevara. Man kan inte helt se bort ifrån dessa förhållanden. Ändå vill jag påstå, att det är människorna och deras berättigade krav på en dräglig livsmiljö som måste väga allra tyngst när man skall bedöma den här frågan. Från experthåll gör man gällande att det är tekniskt möjligt att väsentligt minska bullret över nämnda områden genom att vrida landningsbanan ytterligare åt öster. Man anser också, att ett ianspråktagande av båda landningsbanorna redan från början skulle ha en gynnsam effekt. Vissa andra åtgärder har även diskuterats. Personligen saknar jag möjlighet att bedöma dessa tekniska faktorer.

Herr talman! Jag är medveten om att jag har tagit upp ett lokalt, relativt begränsat problem, men hela vårt land består ju av små lokala enheter. Även om dessa till ytinnehåll och invånarantal inte är så stora eller så märkvärdiga, tycker jag nog att man i varje fall är skyldig att ta en viss hänsyn även till dem och deras problem.

Herr talman! Jag skall också beröra några trafikpolitiska frågor i den här allmänpolitiska debatten. De trafikpolitiska frågorna tillhör de mest diskuterade — om inte i remissdebatten så i andra sammanhang — och det har sin självfallna förklaring. Transportväsendet är ju en del av vårt samhällssystem, och goda kommunikationer är en förutsättning för samhällets utveckling och för de enskilda människornas välståndsförbättring. Centern arbetar för att en ändamålsenlig trafikförsörjning kommer till stånd i landets alla delar. Tyvärr kan sägas att i nuläget är trafikförsörjningen allt annat än tillfredsställande. Det är flera talare här i dag som har framfört samma uppfattning. Alltsedan 1950-talet har betydande järnvägsnedläggelser ägt rum. Likaså har indragningar av busslinjer varit påtagliga. För den billösa befolkningen har försämringen av den kollektiva trafiken varit ganska markant, i all synnerhet för människor på landsbygden och de mindre orterna. Den pågående regionala trafikplaneringen, som skall vara avklarad i oktober nästa år, alltså 1974, fyller utan tvekan en viktig uppgift. Jag förutsätter att enskilda människor och organisationer så långt som möjligt får tillfälle att ute på de lokala planen och på de regionala planen framlägga synpunkter. Likaså vill jag understryka angelägenheten av att god kontakt hålls med kommunerna. Det gäller nämligen att upprätta trafikplaner i landets olika delar så att den kollektiva trafiken på ett vettigt sätt kan betjäna näringsliv och enskilda människor. Målsättningen måste vara att den långväga trafiken, såväl personsom godstransporterna, sker på järnväg. Detta är såväl personalekonomiskt som miljömässigt riktigt. Men busslinjenätet måste komplettera järnvägarna. Här torde det vara nödvändigt att nya busslinjer upprättas. Kollektiv trafik skall finnas i sådan utsträckning att de människor som av en eller annan anledning inte har bil ändå får möjligheter att ta sig fram och att resa. Jag vill i det här sammanhanget tillägga att glesbygdens taxi väl kan inrangeras i den allmänna trafikförsörjningen, som ett utmärkt komplement. Målsättningen skall sålunda vara att tillfredsställande trafikförsörjning kan upprätthållas i landets alla delar. Men kostnaderna härför får inte övervältras på de enskilda kommunerna. Dessa kostnader måste i solidaritetens intresse betalas av statsmedel. Jag förutsätter att detta också beaktas vid utarbetandet av den aviserade propositionen. Bilismen har utvecklats med väldig kraft under efterkrigstiden. I de stora tätorterna har detta blivit ett svårbemästrat miljöoch köproblem. Men man kan aldrig komma ifrån att bilen är en nödvändighet för trafikförsörjningen, speciellt för landsbygdens invånare. Bilen har för många blivit en nödvändighet för uppehället. Jag tänker i detta fall på de många pendlarna som dagligen reser tre till fyra mil och mer från bostadsort till arbetsplats. Många människor kan tack vare bilen bo kvar i sin gamla boendeort ute på landsbygden i en miljö av stort värde i synnerhet för barnfamiljer. Jag är angelägen att i sammanhanget säga att statsmakterna också måste vara försiktiga med att påtvinga dessa människor alltför höga pålagor, som på olika sätt fördyrar pendlarnas resekostnader. Väganslagen har under en följd av år legat ganska stilla. På grund av medelsbrist har vägnätet slitits ned mycket hårt. Man kan påstå att en inte ringa del av vägkapitalet härigenom har förbrukats. Enligt mitt sätt att bedöma är det att handla illa med de allmänna resurserna. Regeringen och til syvende og sidst riksdagen måste skärpa sig och gå in för en kraftig satsning på vägnätets upprustning och på nyinvesteringar. Centern har för innevarande budgetår begärt 50 miljoner kronor till ändamålet och i samma partimotion för nästa budgetår ytterligare 100 miljoner kronor utöver regeringens äskanden. Dessutom föreslås anslagsökningar för underhåll av enskilda vägar.

Det är sålunda ett faktum att bilarna i dagens Sverige finansierar en del andra statliga utgifter som inte kan sammankopplas med trafiken på vägarna.

Därmed skulle man så långt sig göra låter återgå till den gamla ordningen, så att de pengar som inflyter i form av bilskattemedel av olika slag användes till vägarnas upprustning. Jag vill också stryka under vikten av en god trafikmiljö för åstadkommande av säker trafik på våra vägar. Måhända beror det på fostran av trafikanterna, upplysning och propaganda — de svåra trafikolyckorna, dödsfallen på våra vägar, har ändock minskat under det gångna året, trots biltäthetens ökning. Det är en glädjande företeelse, och vi hoppas innerligt att utvecklingen får fortsätta i samma riktning. Herr talman! Jag har här endast summariskt talat om trafikpolitikens olika aspekter. Det blir säkerligen anledning att återkomma mera detaljerat i samband med behandlingen av huvudtiteln och av enskilda motioner.

Trafikpolitiken skall användas som ett medel i regionaloch lokaliseringspolitiken för att uppnå en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling i alla regioner i landet. Trafikpolitiken måste inriktas på att snabbt upprusta kommunikationerna i områden där trafikförsörjningen är otillfredsställande. Kostnader för glesbygdens trafikförsörjning som inte täcks genom rimliga avgifter skall betalas via statsbudgeten. Långväga godstransporter bör i så stor utsträckning som möjligt företas med järnväg så att landsvägsnätet kan avlastas. Tätorternas centrala delar bör så långt möjligt befrias från biltrafik. På landsbygden måste bilen betraktas som nödvändig i trafikförsörjningen. En rättvis fördelning av väganslagen mellan alla regioner skall eftersträvas. Överförande av statliga väghållningskostnader på kommunerna måste undvikas. Detta är några av punkterna i centerns trafikpolitiska program, som vi handlar och arbetar efter och som jag förutsätter att vi får möjligheter att genomföra. Det är en nödvändighet för en riktig och väl avpassad trafikförsörjning i vårt land.

Herr talman! Det händer ofta att man i olika landsändar är uppretad på den centrala administrationen i Stockholm. Någon gång är säkert denna ilska överdriven och beskyllningarna mot riksmyndigheterna orättvisa. De har också sina knappa ramar och instruktioner att följa. Ibland undrar man dock om inte vissa myndigheter gör allt för att reta upp medborgarna. Sedan ganska lång tid tillbaka gäller detta statens järnvägar. Med sömngångarak tig säkerhet har detta verk lyckats dra på sig en allmän ovilja. Man måste säga att denna ovilja till stor del är självförvållad. Smidighet och lyhördhet för behoven hos de vanliga människorna och i olika landsändar tycks lysa med sin frånvaro. Det är för mig naturligt att i detta sammanhang utgå från det län som jag representerar i riksdagen, Jönköpings län. Där får vi en vacker dag läsa i tidningarna att den viktiga järnvägen Nässjö-Jönköping—Falköping hotas av nedläggning på persontrafiksidan, om inte SJ-chefen Lars Peterson får som han vill. Detta skulle innebära att en så pass stor kommun, tillika residensstad, som Jönköping med över 100 000 invånare, inte längre skulle ha tillgång till persontrafik på järnvägen. Nu visade det sig att det inte var så farligt med denna järnvägsnedläggelse, men SJ-ledningen hade lyckats skrämma upp både kommunalmän och vanliga medborgare innan kommunikationsministern i riksdagen kunde lugna de berörda med beskedet att någon nedläggning inte var aktuell. Vem är egentligen betjänt av drastiska utspel av detta slag? Knappt har denna incident gått förbi förrän det är dags för nästa SJ-framstöt. Då är det dags att flytta vissa aktiviteter på elektrobyggnadssidan från Nässjö, en stad som redan drabbats hårt av statlig utlokalisering. I början på 1960-talet hade Nässjö ca 1 400 anställda vid SJ. Nu rör det sig om ca 1 000. Ingen har väl något emot att SJ rationaliserar, men måste rationaliseringarna drabba samma ort så hårt gång på gång? Jag förbigår här de former som tillkännagivanden och dylikt skett i för de anställda, även om detta också skulle kunna ge stoff till en hel del kritiska anmärkningar gentemot SJ. Herr talman! Det talas mycket om regional balans i dessa dagar. Nässjö kommun har sannerligen inte fått känna av detta utan i stället under 1960-talet fått uppleva hur den ena statliga aktiviteten efter den andra har försvunnit med många sysselsättningstillfällen i sällskap. Ytterligare järnvägsnedläggelser som berör kommunen har det också talats om de närmaste åren, varför det är naturligt att Nässjös invånare känner en viss oro för framtiden. Detta gäller så mycket mera som kommunen eftersatts också på vägsidan. Mellan Nässjö och Jönköping går den s.k. väg 31, som utgör en viktig pulsåder i Jönköpings läns öst-västliga kommunikationer. Denna väg är emellertid i dåligt skick. Den är så pass krokig att man endast på ett par ställen kan företa omkörning, vilket inte är tillfredsställande när det gäller en så pass viktig väg med en längd av 4,5 mil. Resultatet har dess värre blivit att en hel del olyckor förekommer. Med kuslig precision har det under en följd av år förekommit en dödsolycka, många andra olyckor inte att förglömma. Det är självklart att sådana förhållanden på vägsidan upprör och oroar många. Krav framförs ständigt, inte minst till oss riksdagsmän, på att denna väg äntligen skall byggas om. Men vad blir svaret? Jo, enligt nuvarande planer kan vi räkna med att den nya vägen står färdig om ca 10 år! Resurserna till vägbyggande i Jönköpings län är så pass knappa att länsstyrelsen har sagt ifrån att det krävs ytterligare 7 miljoner kronor under perioden 1973—1977 för att klara av de mest akuta behoven. Inom denna ram har man ändå inte fått med väg 31, som är såväl hårt trafikerad som långsam och olycksdrabbad. Visst satsas det en hel del på vägar här i landet, men resurserna räcker inte särskilt långt, oftast inte till mera än att underhålla vad som redan är byggt och ibland t.o.m. knappt det. Några få exempel kan belysa detta vad beträffar Jönköpings län. 1960 var vägnätets längd avseende vägar där kronan är väghållare 4 383 km. 1972 var siffran 4 584 km. Ökningen på dessa 12 år var alltså bara 201 km. Vägar och gator där kommunen är väghållare hade år 1960 en längd av 686 km, år 1972 blott 9 km längre, dvs. 695 km. Vad slutligen gäller enskilda vägar med underhållsbidrag uppgick dessa år 1960 till 3 654 km och år 1972 till 4 458 km. Här hade alltså en ökning skett med 804 km under perioden. Som framgår av dessa siffror är dock när det gäller de helt offentliga vägarna ökningen av vägnätet ytterst blygsam må så vara att kvaliteten på vägarna naturligtvis har förbättrats avsevärt på sina håll. Herr talman! Jag har velat nämna dessa fakta om kommunikationerna i Jönköpings län, därför att här finns avsevärda brister där statsmakterna har ett särskilt ansvar. Detta ansvar gäller självfallet hela vårt land, men jag har funnit det vara på sin plats att i all korthet skildra några av de svårigheter som gäller för Jönköpings län. Ansvaret för att någonting sker ligger på staten och samhället, som måste se till att talet om regional balans verkligen ges ett innehåll också för de människor som t.ex. drabbats av de många statliga utlokaliseringarna i Nässjö eller de bristfälliga kommunikationerna i länet. Detta har haft många negativa effekter för exempelvis skogsnäringen i området, som för sin existens är beroende av goda vägar för sina tunga transporter.

Herr talman! I 1973 års kommunikationshuvudtitel anmäles under punkten Det internationella samarbetet att vid ett svensk-danskt trafikministermöte i november 1972 har uttalats att svenska regeringen är beredd att ensam ta ansvaret för finansieringen och byggandet av en vägförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Detta erbjudande har senare, vid sammankomst i december, besvarats med att man från dansk sida är beredd till konkreta överläggningar om en svensk-dansk överenskommelse på grundval av det svenska erbjudandet. Det svenska erbjudandet innefattar fast förbindelse över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn och är oberoende av byggande av storflygplats på Saltholm. Projektet skulle närmast gälla en sexfilig motorvägsförbindelse — hög bro Limhamn—Saltholm, tunnel Saltholm— Amager. Kostnaden för förbindelsen kan — inklusive räntor under byggnadstiden — uppskattas till ca 1 200 miljoner svenska kronor i 1971 års prisläge. Frågan om en fast förbindelse över Öresund har varit föremål för intresse vid olika tillfällen. Redan år 1886 ansökte ett franskt banksyndikat om koncession på en järnvägsförbindelse mellan Danmark och Sverige. Avsikten var att projektet skulle genomföras som tunnel mellan Helsingör och Helsingborg, och det skulle utgöra ett led i en större plan med ett intereuropeiskt järnvägsnät. Men ansökan avslogs av båda ländernas regeringar under hänvisning till bl.a. att de danska och svenska statsbanorna förhandlade om att öppna färjetrafik för järnväg över Sundet. Således fanns för snart 90 år sedan intresse för att bygga en fast förbindelse mellan de båda länderna, för främjande av trafiken. Därefter har andra förslag vid olika tillfällen lagts fram. Men mera allvarligt var det först vid Nordiska rådets session i Köpenhamn i februari 1953, där rådet behandlade frågan om en fast förbindelse över Öresund och antog en rekommendation, ställd till de svenska och danska regeringarna, med förslag att utreda frågan. Efter gemensamma överläggningar 1954 framhöll regeringarna i ett uttalande ”att en fast Öresundsförbindelse framstod som önskvärd såväl ur allmän nordisk synpunkt, som ur ren kommunikationssynpunkt”. Man beslöt också att tillsätta vardera en delegation, som gemensamt skulle utreda förutsättningarna för anordnande av en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark över Öresund. I och med detta fördes frågan framåt. De utsedda, som fick benämningen Öresundsdelegationerna, avlämnade 1962 betänkandet Öresundsförbindelserna. 1964 beslöts om ytterligare utredning, och därför utsågs de s.k. Öresundsgrupperna, som erhöll uppgift att överse det av delegationerna lämnade betänkandet. Deras arbete presenterades i det år 1967 lämnade betänkandet Fasta förbindelser över Öresund, översyn av Öresundsdelegationernas betänkande. Det utförda utredningsarbetet, som omspänner en tidsperiod av 13 år, omfattar ett rikligt material, vilket måste vara ett gott underlag och fortfarande ha aktualitet för frågans vidare behandling. Utredningen startade med olika förslag till sträckningar. Men det slutliga förslaget kom att innefatta en linje Helsingborg—Helsingör och en linje Malmö—Köpenhamn med olika alternativ: bro eller tunnel, med järnväg och väg i olika kombinationer. Sjöfarten över Öresund har ökat mycket kraftigt och överstigit uppgjorda prognoser. Vid en översikt över denna trafikutveckling under en tjugoårsperiod finner man att den totala persontrafiken som var 4,9 miljoner 1952 har ökat till 26,5 miljoner 1972. Och fordonstrafiken som utgjorde 170 000 bilar år 1952 har ökat till I 495 000 bilar år 1972. Även beträffande fordonstrafiken ligger Helsingborg främst med 1015 000, Landskrona 125 000 och Malmö 355 000 fordon. Omkring 70 procent av trafiken går sålunda via Helsingborg—Helsingör. Utredningarna, som gjort olika bedömningar inför framtiden, anför bl.a. att även om ökningstakten avtar stiger ändå trafikströmmen ytterligare. Vid fortsatt färjedrift kommer dessutom betydande investeringar i färjor och färjelägen att krävas. Vidare framhålles att en fortsatt ökning av färjetrafiken tvärs över Sundet mot den längsgående trafiken kommer att medföra ökad risk för kollisioner. Anläggande av en fast förbindelse skulle förebygga detta. Det skulle också innebära en väsentligt större kapacitet i förhållande till färjetrafik. Väntetid och extrema köbildningar torde helt kunna elimineras. Vid en fast järnvägsförbindelse skulle tidsödande växling bli onödig. Den ekonomiska sidan skulle ordnas genom att de fasta förbindelserna skulle vara belagda med avgifter och därmed självfinansierande. Avgifterna skulle i stort sett svara mot färjebiljettkostnaden med avdrag för körningskostnaden. Utredningarna föreslår på sikt byggande av två fasta förbindelser, en HH och en MK-linje omfattande vägförbindelser i båda lägena och i minst ett läge järnvägsförbindelse. De menar att detta skulle vara den bästa lösningen för trafiken över Sundet. Men övergång till en fast förbindelse kommer att innebära betydande förändringar mot nuvarande färjetrafik. Och vad kommer dessa förändringar att få för regionala och miljömässiga konsekvenser? Näringslivets strukturförändring har inneburit en omfattande koncentration till vissa områden. Detta har medfört stora åtföljande påtvingade befolkningsomflyttningar. En sådan koncentration har skett till Öresundsområdet och särskilt till Malmö-Lundregionen, som blivit ett centrum med dragningskraft på hela södra Sverige. I den allmänna diskussionen har olika meningar framkommit om vilken förbindelse som borde färdigställas först. Den svenska regeringen har, som jag nämnt tidigare, tagit ställning till förmån för MK-linjen — ett ställningstagande som främst är till fördel för den lokala trafiken. Men som jag också tidigare påvisat går en betydligt större del av både personoch godstrafiken över Helsingborg—-Helsingör än över Malmö—Köpenhamn. Därmed är det klart att den förstnämnda vägen är av betydligt större intresse från rikstrafikens synpunkt. Vid bedömningar av lokaliseringsfrågan måste hänsyn tas till allmänpolitiska aspekter. Malmö-Köpenhamnsområdet har varit och är mycket expansivt. Vi har all anledning att för Sveriges vidkommande dämpa befolkningstillväxten i storstadsområdena. Detta gäller då bl.a. Malmö Lundregionen. I stället skall möjligheter skapas för en positiv utveckling av bosättning och näringsliv i övriga Skåne och i andra delar av södra Sverige. Den planerade MK-bron kan genom påverkan på de ekonomiska krafterna komma att stimulera tillväxten i Malmöregionen. Om man är medveten om detta och beredd att vidtaga nödvändiga regionalpolitiska motåtgärder skall bron dock inte behöva få sådana konsekvenser. Den svenska utlandstrafiken söderut är av mycket betydande om fattning, och man har allt skäl att räkna med att den ökar. För att få en god fördelning av trafikströmmen och bebyggelsens lokalisering finns det anledning att fatta beslut vid samma tillfälle om att bygga både förbindelsen Malmö—Köpenhamn och förbindelsen Helsingborg—-Helsing ör, nära följda på varandra. Förbindelsen Helsingborg—Helsingör bör byggas med både landsvägsoch järnvägsförbindelser. Det är ett väsentligt led i trafikpolitiken att transportera så mycket som möjligt av det långväga godset på järnväg. Mot denna bakgrund måste det vara nödvändigt att en fast förbindelse med Danmark förses också med järnvägsspår. Vidare bör HH-förbindelsen byggas först.

Herr talman! Remissdebatten behandlar många områden inom samhället. Genomgående berör den individens ställning i förhållande till samhälle och näringsliv. Jag skall i mitt anförande beröra frågor som har med bilismens ställning i samhället att göra. Många frågor tas upp och debatteras utifrån felaktiga utgångspunkter. Många gånger är det helt beroende av att det inte föreligger helt tillförlitliga uppgifter. Bilismen är något som de flesta tycker illa om — man får det intrycket när man lyssnar till vad som sägs från riksdagens talarstol — men den är en alldeles förträfflig mjölkko, har regeringen upptäckt. Bilismen finns alltid att ta till när det fattas pengar till oförutsedda utgifter i statskassan. Den är betydelsefull och oumbärlig för många människor. När nu bilismen är så bra att ha att ta till när det behövs pengar, kan man också ha rätt att begära en bättre behandling av bilisten i den politiska debatten. Senare i dag kommer riksdagens majoritet att fatta beslut om höjd accis, höjd moms och höjd bensinskatt som ytterligare belastar bilisten och som vanligt hårdast drabbar bilkonsumenten i lågoch medelinkomstklassen. Det nya bilregistreringssystemet betecknades på förhand som en i förhållande till det föregående idealisk och effektiv problemlösning. Praktiken har visat att det tvärtom nästan genomgående har blivit både mängder av oförutsedda detaljkomplikationer och en helt oacceptabel förlängning av tidsåtgången för registrering. Det rör sig för närvarande om 10—14 dagar enligt nyligen gjorda undersökningar. Ett av grundfelen torde vara att man mot bilbranschens uppfattning bibehållit länsregister i stället för att övergå till ett enda centralt register och att man avstått från den föreslagna möjligheten att låta särskilt godkända bilhandelsföretag direkt medverka i registreringsproceduren. En verklig konstighet är kravet på lämplighetsintyg för typbesiktigade uthyrningsfordon, företrädesvis leasingbilar. Särbehandlingen av dem är märklig med tanke på att konsumenten ändå själv väljer bil i förhållande till vad han vill ha. Eftersom det inte behövs lämplighetsintyg för typade bilar när man köper dem, framstår det som världsfrämmande att det skulle behövas för typbesiktigade uthyrningsfordon. Härtill kommer att om typintyget är 30 dagar gammalt eller äldre krävs dessutom kontrollbesiktning. Tillsammantaget innebär de här kraven inte bara komplikationer och tidsförluster — uthyrningsföretagen kan ju ha lång väg till en bilprovningsanstalt — utan också avsevärda kostnader för konsumenterna, allt utan den ringaste nytta. När det gäller dieseldrivna fordon — det är speciellt den tunga trafiken som berörs — så har riksdagen redan 1971 beslutat om införande av kilometerbeskattning. Mot kilometerskattetanken finns ingenting att erinra men väl mot det sätt på vilket den genomförs. Olika delbetänkanden har förelagts och beslutats av riksdagen. En alltför sen presentation av information och material inför övergången till kilometerskatt har vållat komplikationer och näst intill förvirring. Man står här inför en situation som påminner om den för tre år sedan införda kontrollen av dieselavgaser. I det fallet dröjde det ett helt år innan ett ”pappersbeslut” fick effekt i praktiken. Såväl kilometerskatten som bilregisterreformen föranleder ett krav på ökad kontakt med praktikens folk när det gäller dylika reformer. Det understryks med tanke på de risker som följer av reformivrarnas ambitioner att Sverige skall gå först med reformer på både trafiksäkerhetens och miljöskyddets områden, delvis utan att man hunnit få hållbara bevis för att åtgärderna får avsedda effekter. När det gäller bilbeskattningen skulle en stor rationalisering, som också finge effekter på registreringsarbetet, nås om man avskaffade fordonsbeskattningen för bensindrivna bilar parallellt med införandet av kilometerskattesystemet och tog ut motsvarande belopp genom höjd drivmedelsbeskattning. Det skulle också förebygga en under nuvarande förutsättningar oundviklig skattesmitning och innebära en avsevärd lättnad för flertalet av de 2 500 000 personbilsägarna, som nu efter debitering får lösa ut skattekvitton — för att inte tala om risken för komplikationer om kvittona kommer bort. Man reagerar också mot att det i det nuvarande skattesystemet inte längre accepteras av länsstyrelserna att bilhandeln centralt löser fordonsskatten för begagnade lagerbilar från 1973. I en mycket negativ dager försöker man i de sensationshungrande kvällstidningarna och i vissa TV-program framställa den auktoriserade bilhandeln. Den organiserade och auktoriserade bilhandeln vet om att det finns mindre pålitliga och inte branschanslutna företag, men organisationen har mycket liten hjälp av samhället när det gäller att komma till rätta med de problemen. En omfattande skatteflykt — inte bara när det gäller mervärdeskatt utan också i andra avseenden — förekommer inom bilreparationsbranschen i anslutning till irreguljärt yrkesarbete. Ofta gör ifrågavarande företag under hänvisning till näringsfrihet och konkurrensbegränsningslag anspråk på prisförmåner för reservdelar o. d. från lokalgrossister. Därför är det intressant att få besked om huruvida vederbörande verkligen är registrerade för mervärdeskatt. Om man då begär uppgift härom från respektive länsorgan, riskerar man emellertid att få betala för sådana uppgifter. Det förefaller inte vara orimligt att respektive samhällsorgan i stället aktivt medverkade till en lämplig kontroll inom motorbranschen — liksom på andra motsvarande områden — i frågor som kan föranleda ingripande från statsmakterna. Särskilt motorbranschens kontrollfrågor har alltför länge förhalats medan man samtidigt ägnar stor energi åt sådant som egentligen mer hör till propagandaområdet. Herr talman! Jag vill erinra om näringslivets krav på en mer rättvisande utredningsverksamhet inom prisoch kartellnämnden. För närvarande koncentrerar man sig på enbart marginalbelysning på ett sätt som ofta får publicister och allmänhet att tala om enorma vinster för berörd företagsamhet, trots att det i själva verket oftast rör sig om nödvändig omkostnadstäckning, som inte kan minskas utan kompensation på andra områden så att slutresultatet för konsumenten blir detsamma. Även om dessa effekter är oavsiktliga, innebär denna ofullständiga utredningsverksamhet en snedvridande propaganda mot näringslivet och står inte i överensstämmelse med den uttalade riktlinjen för verksamheten, att den skall bedrivas i bästa möjliga samförstånd med de undersökta parterna. Slutligen hoppas jag att bilindustrin, återförsäljarföretagen och de organiserade serviceföretagen i fortsättningen kommer att behandlas mera objektivt även i Sveriges riksdag. Bilismen sysselsätter ju ändå i dag 360 000 människor i det svenska samhället.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att ta upp en fråga som jag anser vara angelägen, nämligen demokratin i samhället. Det är möjligt att dessa synpunkter med fördel också hade kunnat framföras inom ramen för den diskussion som har förts om regionalpolitiken i denna debatt. Demokratifrågorna har diskuterats av och till och senast i denna kammare inom ramen för den regionalpolitiska debatten vid förra årets riksdag. Frågor som rör den kommunala demokratin är föremål för utredning. Försöksverksamhet pågår på arbetslivets område för att stärka och fördjupa de anställdas delaktighet i arbetsprocessen. Det finns anledning att notera denna aktivitet med stor tillfredsställelse. Enligt mitt förmenande finns det anledning att kritiskt granska vissa inslag i demokratidebatten. Det finns anledning varna för vissa vad jag skulle vilja kalla ”abstrakta” och ”idealiserande” inslag. Det finns anledning fråga sig om man på vissa håll ifrågasätter den representativa demokratin. ”Pamp” har blivit beteckningen på snart sagt alla som betrotts med något uppdrag, fackligt eller politiskt. Det finns anledning fråga hur man tänker sig att demokratin skall kunna fungera om inte genom enskilda människor. Naturligtvis skall dessa enskilda människor fungera i samarbete med andra och i nära kontakt med sina uppdragsgivare. Min varning för vad jag betecknade som ”abstrakta” och ”idealiserande” inslag vid behandlingen av demokratifrågorna bottnar i uppfattningen att vi kan riskera att hamna i en situation där de demokratiska formerna för samhällelig verksamhet drabbas av handlingsförlamning. Jag vill gärna koppla detta till frågan om regionalpolitiken. Mäktar inte demokratin lösa för människorna angelägna frågor, mister den mycket av sitt värde. Varje sann vän av demokratin måste därför göra klart för sig, att en i verklig mening djup och sann demokrati måste organiseras så att den kan fungera och, som jag nyss sade, lösa för människorna angelägna frågor. Nu kan man rent teroretiskt vara anhängare av demokrati men ha rätt olika meningar om demokratins innehåll. Vi ansluter oss till politisk demokrati. Vidgar vi demokratifrågan till att gälla inflytande på den egna arbetsplatsen eller på det ekonomiska livets område, blir enigheten långt ifrån lika stor. Många av dem som från borgerligt håll är ivriga att diskutera demokratifrågor är rätt tystlåtna när det gäller denna del av demokratin. Jag vill nu återknyta till den fråga jag inledningsvis omnämnde. I anslutning till regeringens proposition om regional utveckling och hushållning med mark och vatten förelåg ett antal borgerliga motioner, där man framhöll det angelägna i att olika frågor som har med den regionala utvecklingen att göra överlämnades till s.k. länskommunala organ. Man utpekade därvid alternativt landstingen eller landstingens förvaltningsutskott. Från samma håll har man i andra sammanhang sagt sig vilja införa vad man kallar ”länsparlament”. Man säger sig härigenom vilja genomföra ”en vidgad länsdemokrati”. Jag måste bekänna att jag inte kunnat sluta förvåna mig över den dualism som präglar dessa tankegångar. Tar vi exempelvis planeringsfrågorna, så har ju den hittillsvarande ordningen varit den, att kommunerna haft ett avgörande inflytande både som initierande och verkställande. Att arbetet sker i samverkan med länsstyrelserna betraktas av alla som naturligt. Hur tänker man sig att relationerna mellan exempelvis landstingens förvaltningsutskott och den enskilda kommunen skall lösas? Ett som man säger ”avgörande inflytande från länskommunala organ” måste med nödvändighet innebära en inskränkning av primärkommunernas handlingsmöjligheter. Och skulle det innebära en vidgad demokrati? Jag har svårt att se detta. Det finns naturligtvis många aspekter på frågan om s.k. länsdemokrati. Låt mig beröra ytterligare en. Sverige är i fråga om befolkning ett litet land. Vi vet också att förhållandena skiftar mellan olika regioner och län, Ett system med ”länsparlament” skulle knappast vara ägnat att öka möjligheterna att solidariskt lösa olika landsdelars problem. Man har tvärtom anledning befara att det skulle kunna bli en grogrund för motsättningar. Personligen vill jag hävda att en sådan ordning knappast skulle vara ägnad att öka jämlikheten mellan olika delar av vårt land. Vi står nu mitt uppe i fullbordandet av en kommunreform. Syftet med denna är ju bl.a. att skapa tillräckligt stora och bärkraftiga enheter, som kan lösa för kommuninnevånarna angelägna frågor. Först om så kan ske blir den kommunala demokratin meningsfull. Min erfarenhet av rätt många års kommunalt arbete är bl.a. att de enskilda kommunerna har behov av goda kontakter med olika statliga organ och instanser. Har man från borgerligt håll tänkt förändra och försämra primärkommunernas ställning härvidlag? I fråga om landstingskommunerna föreligger självklart såväl praktiskt som principiellt samma behov. Slutsatsen av detta resonemang blir att primäroch sekundärkommunerna som hittills bör vara likställda i förhållande till statsmakterna. Det finns, herr talman, anledning ställa frågan om man från deras sida som säger sig ivra för s.k. länsdemokrati anser att vi inte har en demokratisk ordning i länen i dag. Man får nästan en känsla av att så är fallet. Personligen anser jag att man frammanar en vrångbild. Så vitt jag vet fungerar de landstingskommunala organen på politiskt valda mandat. Vad gäller länsstyrelserna består dessa som bekant numera av politiskt valda lekmän. Såvitt jag känner till har någon kritik inte riktats mot den numera gällande ordningen från de breda medborgargruppernas sida. Jag har hittills uteslutande uppehållit mig vid frågor som har med den del av demokratin att göra som representeras av samhället och dess organ. Det finns emellertid också anledning att peka på de politiska partiernas roll i sammanhanget, för att inte säga folkrörelsernas roll. Demokrati kan aldrig förverkligas utan medverkan från de enskilda människorna och organisationerna. Historien om demokratins framväxt i vårt land är i hög grad historien om Folkrörelsesverige. Nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen banade väg för demokratin, Kampen mot orättvisor och vrånghet blev inspirationskällan. I ett TV-program strax före jul berättade en f. d. statare, Harry Svensson, om sitt liv och sina upplevelser. Hans skildring säger åtskilligt om en tid då demokratin satt trångt. Jag vill här ge röst åt stataren Harry Svensson. Jag citerar en del av vad han framförde i programmet. ”I program efter program pratade dom” — alltså programmakarna — ”om den gröna vågen, och livet på landet framställdes som en sörgårdsidyll. Det fattiga folket, vi statare, kände inte till någon gammal god tid. Men den onda tiden upplevde vi varje dag. Jag minns den ständiga skräcken”, säger Harry Svensson, ”Vi statare var rädda för allt. Medlemskap i fackföreningen, politisk verksamhet, medförde uppsägning. Man skulle buga och bocka för att få stanna kvar. Trots att jag nu bott i eget hus i 20 år sitter statarskräcken kvar i kroppen.” Svensson fortsätter: ”Statararbetet satte sin prägel på individen. Ändå var det inte det hårda arbetet, slitet, som var det värsta utan det var den ständiga förnedringen. Statarstämpeln. Att bli betraktad som andra klassens medborgare och känna kravet att behöva stå med mössan i hand. Jag hade svårt för det. Men många gånger fick man svälja förtreten. Om inte för annat så för barnens skull. Jag erfar en skräck vid tanken på detta”, säger Harry Svensson. ”Det var trycket från ett omänskligt hårt arbete, från en omänskligt lång arbetstid, från en omänskligt dålig levnadsstandard. Allt detta har märkt mig. Jag är glad att den tiden inte existerar längre.” Harry Svensson avslutar: ”Därför vill jag säga detta. Vi har fått mycket förbättringar. Vi har fått en ganska bra folkpension. Vi har fått semester åt dem som arbetar. Vi har fått sjukkassebidrag. Vi har fått många sociala förbättringar.

Demokratifrågan handlar mera om innehållet. Nog finns det anledning att undra över att partier, som, när de hade stort inflytande, agerade ståndaktiga tennsoldater mot alla demokratiseringssträvanden, nu söker framstå som ivriga förkämpar för ökad och fördjupad demokrati. Det finns för övrigt tecken som tyder på att kampen på detta område ännu inte är slutförd. Låt mig till sist, herr talman, återknyta till frågan om den kommunala demokratin. Jag vill se den som ett medel för att uppnå politiska mål. Jag vill se den som en arbetsform där enskilda människor engagerats i och genom sina organisationer. Möjligheterna att förverkliga uppbyggnaden av starka och livskraftiga regioner kan förverkligas endast i ett nära samspel mellan en statsmakt med tillräckliga resurser och väl fungerande kommuner. Det vore ödesdigert om vi finge en utveckling där möjligheterna till ett gemensamt ansvarstagande försvagades. Det vore särskilt ödesdigert för de svagare regionerna i vårt land.

Herr talman! Det är en händelse som ser ut som en tanke att ingen av partiledarna i sina anföranden tog upp de stora nödfrågorna i världen — bortsett nu från Vietnams kamp, dess krig och fred. För övrigt teg man. Men det talades mycket om solidaritet — mest om solidariteten innanför vårt eget stängsel. Särskilt statsminister Palme talade fina ord om solidaritet.

Det finns inte något förnedrande i välgörenhet. Det kan aldrig vara fel att göra väl. Och vi har sannerligen så pass långt kvar till den solidaritet då vi delar lika med våra nödlidande bröder, att vi har all anledning att begynna med välgörenhet. Om det nu är så att solidaritet utan jämlikhet bara är välgörenhet är det precis lika sant att solidaritet utan praktisk välgörenhet är hyckleri. Hur kan man i en allmänpolitisk debatt, då man har möjlighet att spela över alla politikens fält, förtiga mänsklighetens mest angelägna ärende just nu? Det fattar jag inte. Vad är det för skygglappar våra ledare bär? Det är förstås valåret som spökar, och jag vet att det inte är taktiskt att i valprogrammet gå ut med u-landsstödet som en integrerande del. Det vinner man inga röster på. Men sanningen måste väl ändå fram, och den måste väl ”få rätt av sina barn” någon gång. I stället får man fram reformer som gagnar oss själva innanför stängslet, och det är gott och väl. Jag har ingenting att säga om den Gudi välbehagliga tandvårdsreformen, som skall ge oss alla bättre möjlighet att tugga. Men kom ihåg att vi lägger fram den vid en tid då miljoner människor ingenting har att tugga alls. År 1968 samlades vi kring enprocentsmålet för u-landshjälpen. Det vet vi att de flesta är beredda att retirera från, och det gäller alla partier. Vår utrikesminister har inte heller haft nog råg i ryggen för att föra det på tal i tredje huvudtiteln av statsverkspropositionen. Där sägs ingenting om det mål som vi 1968 alla slöt upp omkring, många med bombastiska uttalanden om att ”vi måste visa solidaritet med svältande folk” osv. I dag tiger man. Om nu u-landsfrågan är så otaktisk i valrörelsen att inget parti vågar gå ut med den, skulle man då inte kunna höja den över partigränserna så att en för alla och alla för en stod fast vid de löften man gav 1968? Då behövde inget enskilt parti komma i skottlinjen, och då skulle också solidariteten inanför stängslet få en ny dimension.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande beröra ett par aktuella frågor ur värmländsk synpunkt. Värmlands län är ju ett typiskt skogslän, där jordoch skogsbruk samt järnhantering dominerar. För inte mer än 20 år sedan hade vi ca 25 000 brukningsenheter inom jordbruket, men antalet enheter har snabbt minskat under årens lopp. Regering och riksdag har under årens lopp tagit många lovvärda initiativ för att motverka och fördröja denna process i samband med pågående rationalisering. Jag skall här endast nämna några. På det trafikpolitiska området vill jag peka på två för länet betydelsefulla initiativ. Utbyggnaden av Trollhätte kanal och placeringen av en isbrytare i Vänern möjliggör dels att Vänern kan trafikeras med s.k. året-runt-sjöfart, dels att effektivare tonnage kan befara vårt sjösystem från Västerhavet. Dessa åtgärder innebär betydande förbättringar för hela regionen runt Vänern, och för oss värmlänningar betyder det en välkommen förstärkning. Den betydande statliga och kommunala satsningen på sågen i Ransby och spånplattefabriken i Norra Ny visar att samhället går in i glesbygdsområden och satsar där det verkligen behövs. Miljön betyder mycket för människorna, och vi värmlänningar är tacksamma för att vi blivit ihågkomna vid utlokaliseringen av statliga verk. Vi har en bra miljö och ett vackert landskap, och detta bör vara argument nog för att riksdagen skall kunna enas om att fullfölja utlokaliseringens etapp 2. När det gäller den yttre miljön återstår många problem, även om vi i Värmland upplever det gångna året som ett mycket miljövänligt år. Utbyggnaden av miljöpolitiken har gett Värmlands län drygt 37 256 000 kronor i statliga satsningar. Industrin har erhållit s.k. miljöbidrag med 21 642 000 kronor, och de kommunala reningsverken har fått resterande 15 614 000 kronor. Detta är verkligen satsningar som vi värmlänningar uppskattar. Lågkonjunkturen har inte bara varit negativ. Den har förbättrat reningsgraden hos industrier och i kommunala reningsverk, och vi har fått ett mera miljövänligt Värmland. Vi är på god väg att infria förväntningarna om det mångomsjungna ”sköna Värmland”. Våra efterkommande kommer att betrakta dessa miljöåtgärder som framsynta. De har samtidigt gett oss ökad sysselsättning. Det är inte två förlorade år, som vissa borgerliga politiker framhärdar i att påstå samtidigt som de talar om ytterligare miljösatsningar. Beträffande övriga yttre miljöåtgärder vill jag nämna den utredning som tillsatts om fortsatt utforskning av Vänern. All tillförsel av föroreningar till Vänern registreras, och på sikt kommer bakteriehalt, plankton och fiskfauna att undersökas. Med andra ord tillmäts Vänern ett riksvärde, likvärdigt med t.ex. Västkustens. Denna kustoch vatteninventering är behövlig och kommer naturligtvis att bli till stor nytta i vårt framtida miljöarbete för ett bättre Värmland. Herr talman! Miljödebatten förs överallt, och människorna i norra delarna av vårt län känner oro inför morgondagen. Vad betyder den moderna skogsavverkningen med därtill hörande kalhyggen som storbolagen — Uddeholmsbolaget, Billerud och vissa övriga koncernföretag — med stor framgång exploaterar? Bolagens direktörer avsäger sig allt ansvar, och bl.a. i ortstidningen Värmlands Folkblad hävdas att det här med lokaliseringsoch sysselsättningspolitik är det inte storbolagens skyldighet att ordna. Upplysningsvis kan nämnas att kalhyggen och lokal skogsbrist i Bergslagen intill gruvfälten tidigare blivit föremål för regeringsingripande med något annorlunda formulering. Man hade i Bergslagen sedan 1500—1600-talen s.k. svedning av marken, och i stort sett fungerade detta bra. Men ibland blev det lokal skogsbrist intill gruvfälten på grund av de stora mängder ved som åtgick till gruvhanteringen.

Jag har velat nämna detta eftersom det tillsatts en utredning om just kalhyggen och skogshantering. Den s.k. jämhetsparagrafen i skogsvårdslagen måste ändras, och jag hoppas att den arbetsgrupp som tillsatts inom jordbruksdepartementet verkligen framlägger konkreta förslag som utmynnar i ändring av nämnda jämhetsparagraf. Utredningen har ju även att beakta de sysselsättningsoch miljöpolitiska samt ekologiska verkningarna av vår moderna skogshantering. Befolkningen i skogslänen är oroad och motser med största förväntan arbetsgruppens förslag och åtgärdsprogram. Det är min förhoppning att utredningsförslaget ger svar på de frågetecken man möter på skilda håll i landet. Ett annat önskemål som vi möter är att skogsbilvägarna i ökad utsträckning måtte öppnas för allmänheten och för det bilburna fritidsfolket och att därmed människorna når fritidsområdena. Även här bör en allmän översyn och en lagändring göras så att vi kan öppna alla skogsbilvägar för människorna som vill åka ut i naturen. Herr talman! Jag skulle avslutningsvis vilja säga några ord om den utredning som tillsatts som bl.a. har till uppgift att kartlägga och inventera eventuella ytterligare kraftverksutbyggnader i Klarälven och andra älvar. Människorna i Klarälvsområdet är oroade inför ytterligare exploatering av Klarälven. Man minns tidigare korttidsreglering av Klarälven. Ortsbefolkningen höjer redan i dag protester mot ytterligare utbyggnad, och eftersom vattenlagsutredningen för närvarande behandlar en omfattande översyn av vattenlagen hoppas jag att man i ökad utsträckning främjar naturvårdsintressena och att regeringen också skall ha sista ordet när det gäller eventuella kommande utbyggnader. Den tidigare korttidsregleringen i Höljes har för all framtid satt sina spår — försämring av fisket, onormal stranderosion och isbildningar vintertid. Detta bör inte upprepas. Jag hoppas att utredningsmannen tar med detta i sin slutliga bedömning av eventuella kraftverksutbyggnader. Jag skall inte här föregripa utredningsmannen. Men mycket talar för att utrymmet för kraftverksbyggnader i Värmland är ytterst begränsat. Som ett bra komplement till miljövänliga satsningar kan nämnas de utredningar som pågår. Det gäller t.ex. Fryksdalen och övriga delar av länet, där vi hoppas att Fryksdalen klassificeras som ett s.k. primärt turistoch rekreationsområde, när den statliga utredningen lägger fram sitt förslag. Herr talman! Med detta har jag velat peka på de åtgärder som statsmakterna förbereder med bättre kommunikationer och bättre miljöer som vi värmlänningar helt naturligt uppskattar. Till sist: När man hört många talare i den här debatten har man kunnat få en känsla av att det ofta bara är centerpartiet som är miljövänligt och slår vakt om naturvårdsintressena. Jag har mött denna debatt hemma i Värmland, och jag har också mött den utifrån andra utgångspunkter. Vänerskog har ett pappersbruk i Bäckhammar som man nu vill bygga ut för en ökad produktion. Två enhälliga länsstyrelser har tillstyrkt utbyggnad eller investering, medan däremot koncessionsnämnden är betydligt tveksammare och i princip avstyrker den föreslagna utbyggnaden. I detta fall har ledamöter i skilda beslutsorgan och med bondekooperationen och centerpartiet i centrum agerat för en utbyggnad. Jag kritiserar dem inte för detta, men då bör man i ärlighetens namn också gå ut och tala om, att man från centerns sida är positiv till denna utbyggnad. Jag menar att i en lågkonjunktur med sysselsättningssvårigheter kan man med sysselsättningsspöket i bakgrunden framtvinga projekt som kanske är tvivelaktiga från miljövårdssynpunkt, men sedan tar man inte ansvaret när naturvårdskritikerna sätter in sin arsenal. Jag är medveten om att det gäller en avvägning mellan naturvårdsintressena å ena sidan och sysselsättningen å den andra, men då måste vi alla ta ansvar för vad som till sist blir regeringens avgörande. Jag förutsätter att om regeringen säger ja till utbyggnad i Bäckhammar skall samtliga ansvariga beslutsfattare i länsstyrelser, i bondekooperationen och i andra närstående organisationer tala om var man står. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att de två senaste åren betraktar vi värmlänningar som miljövänliga år och inte som två förlorade år. De två åren har gett oss betydande statliga satsningar för att förverkliga Värmland som ”ett sagans och poesins levande landskap”.